Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona var, som han uttryckte sig, lindrigt sagt förvånad över att utskottsmajoriteten inte följt den socialdemokratiska motionen, som i huvudsak bygger på Investeringsbankens framställning. Men jag skall ge en förklaring till varför den inte har gjort det. Ökade lånemöjligheter för Sveriges Ökade lånemöjlig heter för Sveriges Investeringsbank AB 150 Dels begärde Investeringsbanken en uppräkning av aktiekapitalet med 500 milj.kr., dels anhöll banken om att statens garanti för bankens förpliktelser skulle höjas från 2 000 milj.kr. till 5 000 milj.kr. Enligt bankens förslag skulle man på så sätt få en utlåningskapacitet på 14 200 milj.kr., dvs. ett belopp som ligger 6 700 miljoner över vad banken själv ansett sig behöva för nästkommande år. Utskottsmajoriteten ifrågasatte då om banken behövde råge på kapitalet för att kunna klara sina åtaganden. Utskottets beslut, som riksdagen nu skall ta ställning till, innebär att banken kommer att ha en summa på 2 200 milj.kr. disponibel utöver vad banken själv anser sig behöva. Jag tycker att det på intet sätt är illavarslande att vi följer statsrådets förslag i budgetpropositionen och ger banken så pass mycket stöd. När de socialdemokratiska motionärerna kopplar samman de problem som vi har i industrivärlden i dag med sin framställning sker det i ett långsiktigt perspektiv. Men vad det här är fråga om är den period som omfattar kommande budgetår, och det framgår också av utskottsmajoritetens skrivning. Banken har alltså betydande resurser till sitt förfogande, men om det ändå skulle bli ett så enormt tryck på bankens utlåningskapacitet, att behov härav skulle uppstå, finns det möjligheter att höja den aktuella multipeln så att man får pengar. Självfallet vill vi i utskottsmajoriteten understryka att banken fyller en angelägen uppgift av betydelse inte minst för de mindre företagen. Dessa har, som herr Bengtsson i Landskrona redogjorde för, möjligheter att bygga på företagarföreningarnas lån och ge ett extra tillskott. Det finns alltså möjligheter. Bankens framställning är emellertid ingen nyhet. I utskottsmajoriteten har vi den uppfattningen att banken har mycket goda möjligheter att låna upp kapital på utlandsmarknaden, när den statliga garantin höjs, och det är en uppfattning som vi delar med den förre industriministern. Denne skrev i sin proposition 1975:90 följande i samband med att Investeringsbanken hade gjort en liknande framställning: ”Tlikhet med fullmäktige i riksbanken anser jag att Investeringsbanken här har en viktig funktion att fylla. Det är emellertid också nödvändigt att bankens vidareutlåning till svenska företag kan ske på goda villkor. Investeringsbanken har som tidigare nämnts hittills kunnat låna utomlands på gynnsamma villkor. En bidragande orsak härtill har varit att staten ställt garanti för bankens förpliktelser. Jag delar bankens uppfattning att den även i fortsättningen bör ges möjlighet att nå gynnsammast tänkbara villkor i sin utländska upplåning och att en lämpligt avvägd statlig garanti för bankens förpliktelser utgör en väsentlig förutsättning härför. Jag förordar således i enlighet med bankens förslag att den statliga garantin för Investeringsbankens förpliktelser ökas från 900 milj.kr. till 2.000 milj.kr.” I det nu aktuella förslaget ökas motsvarande garanti från 2 000 miljoner till 4 000 milj.kr. Jag har samma bedömning som den förre industriministern, nämligen att det är viktigt att banken ges dessa resurser, och vi i utskottsmajoriteten anser att banken med det här förslaget får en tillfredsställande utlåningskapacitet för det kommande budgetåret. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag sade inte — herr Bengtsson i Landskrona hörde tydligen fel — att banken fick vad den hade begärt. Jag sade att banken begärt ett belopp som skulle överstiga vad den själv ansåg sig behöva med 6 700 miljoner. Men i det förslag som majoriteten i utskottet nu lägger fram får banken 2 200 milj.kr. mer att röra sig med än vad den ansåg sig behöva. Ökade lånemöjligheter för Sveriges Ökade lånemöjlig heter för Sveriges Investeringsbank AB När det gäller den utländska upplåningen vill jag säga att då man har statsgaranti bakom sig får man bästa tänkbara lån till lägsta kostnader. Jag hyser ingen oro i vad gäller Investeringsbankens möjligheter att gå in och hjälpa företag med riskkrediter. Det kommer att klaras utomordentligt bra med den här rågen som banken nu kommer att få.

Herr talman! Jag tror att herr Bengtsson i Landskrona hyser oro helt i onödan. Med den näringspolitik och finanspolitik som bedrivits har regeringen visat att man har biträtt de företag och grupper inom olika branscher som har haft problem. När det gäller Investeringsbanken kan vi ändå inte komma ifrån att om det skulle bli så besvärligt som herr Bengtsson tror att det kan bli, så har den ju trots allt — jag vill understryka det ännu en gång — en råge på 2 200 miljoner att ta till. Skulle detta, som jag tidigare sade, mot förmodan ta slut, kan man ändra på multipeln så att man får ytterligare möjligheter till upplåning.

Herr talman! Vi skall kanske inte diskutera företagarföreningsutredningen här, men jag förutsätter att stora delar av det förslag som vi där har lagt fram kommer att gå igenom. Det kommer att innebära att Investeringsbankens åtaganden i vissa avseenden kan minskas, eftersom vi föreslår en höjning av maxgränserna när det gäller företagarföreningarnas och hantverks och industrilånefondens möjligheter till utlåning. De nya grupper som vi föreslår skall komma in inom företagarföreningarnas verksamhet blir mycket begränsade. Vi har nämligen ansett att vi inte kan plussa på föreningarnas verksamhet i detta avseende, och det gäller då kanske framför allt hela transportsidan. Men jag tycker att vi bör vänta med debatten om företagarföreningsutredningen tills denna kommer upp till behandling. Jag tror, som sagt, att herr Bengtsson i Landskrona hyser en överdriven oro för Investeringsbankens möjligheter att klara av detta och för regeringens vilja att stötta upp Investeringsbanken. den det ej vill röstar nej. Ökade lånemöjligheter för Sveriges

Herr talman! Vad vi just nu diskuterar är ett enhälligt utskottsbetänkande, varför det kan synas ganska förvånande med den långa talarlistan. Ärendet gäller NJA:s finansiella rekonstruktion genom ett anslag via riksdagen på 1 800 milj.kr.

Vad som gör NJA:s situation särskilt svår är att bolaget inte haft några tidigare uppbyggda reserver att ta av under nedgången. NJA har haft att kämpa mot ständig kapitalknapphet och därför blivit särskilt hårt drabbat. Man bör också hålla i minnet att NJA under åren 1971-1976 investerat 1 750 milj.kr. i utbyggnader och moderniseringar av hyttor och stålugnar. Omsättningstillgångarna har under samma tid ökat med 1 150 milj.kr. varför den sammanlagda kapitalbindningen ökat med 2 900 milj.kr. Denna ökade kapitalbindning har främst finansierats genom kort och långfristig upplåning. Särskilt den kortfristiga upplåningen har varit stor och inneburit en mycket svår belastning. Riksdagen har bidragit till finansieringen av investeringarna genom lån på samma villkor som lokaliseringslån och genom aktieteckning med 700 miljoner. Då är anslaget till Stålverk 80 inte medräknat. NJA:s svårigheter hänför sig i inte ringa mån till följderna av den varvskris vi upplever sedan något år. En stor del av investeringarna i början av 1970-talet föranleddes av efterfrågan från varvens sida, och NJA kom att bli en mycket stor leverantör till inte bara de svenska utan också de utländska varven. Produktionen för varven har tidvis varit uppe i 70 26 av NJA:s produktion. Den marknaden är i dag väsentligt mindre och NJA har liksom andra stålverk i samma situation sökt skaffa sig en marknad på andra produktområden. Särskilt har NJA under senare år gjort värdefulla inbrytningar på marknaden när det gäller stålbyggnader och byggplåt. Också på andra produktområden gör NJA stora ansträngningar för att finna marknad för sina produkter. För NJA, som är verksamt inom ett område med stor arbetslöshet och ringa industriell expansion, har kraven på att upprätthålla sysselsättningen trots krisen på världsmarknaden naturligtvis känts särskilt starka. Därför har bolaget kommit att bygga upp ett mycket stort lager, vilket blivit en ytterligare finansiell belastning. Det statliga lagerstödet har varit av stort värde, men då världskrisen kommit att vara längre än man kunnat förutse har belastningen ändå blivit betydande. Utskottet har enhälligt tillstyrkt propositionen och avstyrkt de två motioner som föranletts av propositionen. Vi socialdemokrater har fogat ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet, ett yttrande som dock icke går emot propositionens förslag utan har att göra med vissa principiella yrkanden. Av de två motionerna tar den ena, med herr Carlshamre och herr Petersson i Gäddvik som undertecknare, upp frågan om hur de stora förlusterna i NJA uppkommit. Nu har konstitutionsutskottet beslutat företa en granskning av just förhållandena omkring detta, varför utskottet inte ansett sig ha anledning att direkt behandla dessa motionsyrkanden. Jag tänker heller inte ge mig in på det nu. Jag vill endast göra två bemärkningar om påståenden i motionen. Den ena saken som jag fäst mig vid är att motionen med sådan indignation vänder sig emot att NJA:s styrelse inte har satt bolaget i likvidation utan i stället sökt hålla produktionen i gång med garantier från Statsföretag, när aktiekapitalet minskade under gällande belopp. Menar verkligen motionärerna, särskilt herr Petersson, att styrelsen bort stoppa NJA under 1976 och kasta ut ytterligare 5 000 arbetslösa i Norrbotten? Jag trodde verkligen inte att detta kunde vara ett allmänt önskemål från det hållet — men mycket skall man höra innan öronen faller av, sägs det. Det andra problemet som motionärerna brottas med är varför de inte upptäckt NJA:s ekonomiska ställning tidigare. Regeringen måste ha sökt dölja förhållandet till efter valet, sägs det. Jag har ingen anledning att här ta upp regeringens ansvar — det sysslar KU med — men jag kan inte undgå att förvåna mig över troskyldigheten hos motionärerna. Har verkligen någon i riksdagen kunnat undgå att upptäcka NJA:s bekymmer tidigare? Verksamhetsberättelserna för NJA har varje år varit offentliga och, förutsätter jag, studerats av intresserade riksdagsmän. Ingen har då kunnat undgå att se förlusterna under 1970-talet liksom den enorma räntebelastningen genom den korta upplåningen. Att förlusterna under år 1976 skulle bli betydande kunde man erfara redan under första halvåret, men att de under 1976 och 1977 skulle komma att överstiga en miljard har ingen kunnat förutse, eller dölja, som det sägs i motionen. Situationen i det avseendet är dock inte märklig, om man ser på vissa andra in dustrigrenar i dag. I vpk-motionen yrkas att riksdagen nu skall uttala sig för ytterligare anslag och utbyggnad vid NJA. Om detta är endast att säga att riksdagen ju tidigare har beslutat att projektera en utbyggnad vid NJA av ett Stålverk 80 om 2,5 miljoner ton. Denna projektering är klar och skall redovisas till regering och riksdag. Den förskjutning av planerna för den metallurgiska utbyggnaden som omnämns i den nu aktuella propositionen måste följaktligen komma att behandlas av riksdagen. Industriministern säger också att han återkommer till riksdagen senare beträffande Stålverk 80. Det finns därför i dag ingen anledning att diskutera denna utbyggnad. Vi socialdemokrater har i ett särskilt yttrande redovisat vår syn på Stålverk 80, en syn som är positiv, men vi framhåller att vi inväntar industriministerns proposition i ärendet. Även fast vi har den bestämda uppfattningen att en betydande metallurgisk utbyggnad i Luleå är nödvändig och riktig, avstår vi i dag från vidare argumentation i väntan på proposition i ärendet, och detta är att märka när vi behandlar den kommunistiska motionen. Herr talman!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

Herr talman! 1800 milj.kr. i stöd till NJA — det är vad vi i dag skall besluta om. Orsaken är, som vpk många gånger har sagt, att NJA har fått hålla till godo med en produktion som de stora privata stålbolagen kunnat undvara. Marknadsuppdelningarna har missgynnat NJA. Detta har skett i brist på en planmässig stålpolitik, och det är också ett uttryck för kapitalismens planlöshet med kortsiktiga åtgärder och beslut. Kortsiktigheten i svensk stålpolitik får nu arbetarna vid NJA och de andra stålverken betala. Branschen skall krympas med tusentals arbetstillfällen enligt de utredare som i dag — eller inom en månad — lägger fram sitt förslag. Investeringarna och därmed inriktningen av hela den svenska stålindustrin har byggt på att dels utnyttja våra råvaror så länge det går utan nämnvärd förädling, dels leva på gamla framgångar i vad gäller främst specialstål. Någon nydaning har inte svensk stålindustri strävat efter för att trygga framtiden. I detta sammanhang har NJA sin plats som ett komplement till den stålindustri som styrs av de privata stålintressena. Statsföretag har inte genom NJA spelat någon ledande roll, inte ens en pådrivande roll. NJA har i stället hela tiden fått vara strykpojken i svensk stålindustri och har i praktiken blivit ett gigantiskt AMS-projekt. I och med denna roll har NJA inte kunnat utvecklas till den motor för den norrbottniska sysselsättningen som det skulle ha kunnat bli. I stället kan vi i dag konstatera en kraftig neddragning av arbetstillfällen vid NJA, samtidigt som det inte tillkommer några nya. Sysselsättningssituationen för Norrbottens del är som tidigare allvarlig. Den finansiella rekonstruktionen av NJA har svagheten att den inte innehåller några klara framtidsperspektiv. Det talas fortfarande bara om ökade satsningar på den metallurgiska kapaciteten och om valsade produkter. Vilka valsade produkter är det fråga om? Man kan befara att det blir de gamla halvfabrikaten. Det är därför som vi från vpk har ställt kravet på en bestämd framtidsutveckling av NJA. Lappverket kan inte fortgå hur länge som helst. till Eller är det så, att de stora privata stålbolagen först skall ta för sig av framtidsutvecklingen och att NJA sedan skall få ta det som blir över? Här vilar egentligen ett stort ansvar på Statsföretag — att styra utvecklingen på ett mer kraftfullt sätt. NJA bör därför inte endast räddas ur ett svårt trångmål utan bör ges garantier för en fruktbar nyorientering. Denna bör ha följande moment: Vidareförädling förbi valsningsstadiet. Komplettering med statlig verkstadsindustri. Ökad valsningskapacitet. Modernisering av produktionsleden före valsning. Framtida utbyggnad av ämneskapaciteten, om så krävs för hela nationens behov.

Dess arbetare skall inte längre vara schackpjäser, som flyttas allteftersom råstålskonjunkturen på den kapitalistiska marknaden svänger. Någon ny industripolitik, där NJA:s framtid kan ingå, har inte signalerats från regeringen; något sådant går inte att utläsa vare sig av propositionen eller av utskottsbetänkandet. I stället andas de industriminister Åslings filosofi, den s.k. Åslingdoktrinen, att det är företagen som är ansvariga för sysselsättningen och därmed också för industripolitikens inriktning. Detta är, som jag ser det, kortsiktigt och helt huvudlöst i det längre perspektivet. Forskare och tekniker som i dag ger sig in i debatten betonar behovet av kvalitet i stället för kvantitet som en del av den framtida utvecklingen av stålindustrin. Forsknings och utvecklingsinsatserna är höga redan i dagens Sverige. Men om vi skall nå det nya målet högre förädling och kvalitet måste vi öka våra forsknings och utvecklingsinsatser många gånger om och från grunden tänka igenom hur processer, fabriker och produkter skall byggas upp för att vi skall få ett godtagbart resultat. Den forskning vi har i dag, centralt och ute på stålindustrierna, sysslar till 95 ?6 med att reda ut felen i de processer och produkter som redan finns och att lösa problemen hur man skall kunna leva vidare med dessa produkter och processer. 5 6 ägnas åt verkligt nyskapande. Och är det inte just därför att vi bara använder 5 96 av forskningen till att förutsättningslöst skapa något nytt som vi i dag använder 95 96 för att reparera de skador som uppstått? Sverige har under sekler varit ett metallurgiskt föregångsland. Vi har utvecklat processer för att framställa järn och stål, byggt valsverk för att bearbeta stålet, och vi har fått fram en rad nya stålsorter. Vi måste fortsätta på den vägen. Vi kanske inte bara behöver följa vår kunskap när det gäller stål, vi kan ju även exportera vår teknologi. Det är egentligen märkligt att vi inte har kapacitet att tillverka vår egen stålverksutrustning = förutom några elektriska ugnar och valsverk — utan måste köpa allt från utlandet. Den nya teknik vi bör ha borde vi kunna tillverka själva och även exportera. Ingenjörskunskapen i Sverige borde kunna få fram nya produkter. Vi måste fortsätta att ta fram en egen svensk teknologi. Vi måste förbli unika, som man säger. En ny teknik och nya produkter — där ligger svensk stålindustris framtid. Men var finns den inriktningen någonstans? Den framtidsinriktningen saknas. Därför talar NJA-chefen, bl.a. i Veckans Affärer, om samordningsvinster med Domnarvets Jernverk. Samordningen skall ske inom nuvarande produktionsram och inriktning. Då förstår man också dragkampen i dag mellan NJA och Oxelösund om vilket av företagen som skall överta — det blir alltså samordningen — den metallurgiska enheten från Domnarvets Jernverk. Sådana samordningar är alltid till förfång för arbetarna. Samordningen sker på bekostnad av att de anställda minskar i antal. Dagens rapport från specialstålsutredningen bekräftar detta mönster. Hela orter föreslås rasa samman. Utbyte av tillverkning skall ske. Men någon anvisning om att nya arbetstillfällen skall skapas finns inte. Det skall ske genom politiska beslut, sägs det från utredaren. Men man skall komma ihåg att denne utredare har varit i intim kontakt med berörda företag — samma företag som leder forskning och utvecklingsarbete. Så blir det när de privata företagen har ansvaret för sysselsättningen, framtidsperspektivet och utvecklingen. Specialstålsutredningen visar bara att det är helt nödvändigt med en total samordning av den svenska stålindustrin. Detta kan bara ske genom ett förstatligande, som innebär att man satsar på en vidare förädling av stålprodukter vilken sedan samordnas inom manufakturering och verkstadsindustri. Den borgerliga regeringens ambitioner vad beträffar NJA och statliga satsningar och planeringar är mycket begränsade och har, som jag ser det, endast haft till utgångspunkt att tillfredsställa det privata kapitalets behov av stöd. Men jag blir också förbryllad när jag läser socialdemokraternas särskilda yttrande, främst för bristen på framtidssyn och för den ensidiga satsningen på den metallurgiska delen och att tyngdpunkten när det gäller idéerna bakom Stålverk 80 är en mycket ringa förädlingsgrad. Det är klart att vi skall ha en råstålstillverkning i vårt land, men frågan är hur den skall knytas samman med vidareförädlingen, och en vidareförädling i hela Norrbotten. Att så godtroget som socialdemokraterna skriva att samordningen av förädlingen i NJA så långt som möjligt bör ske i samordning med övriga privata handelsstålverk i landet! Det är till ju detta som har försatt NJA i det läge det befinner sig i i dag. Borde inte socialdemokraterna nu kunna vara ense med vpk om att en samordning och planering av den svenska stålindustrin — på arbetarnas villkor — endast kan åstadkommas i statens regi? I det särskilda yttrandet saknas helt den viktiga frågan om satsningen på forskning och utvecklingsarbete för en ny teknik. Man ser bara att det har varit brist på investeringar i handelsstålsektorn under de senaste 15 åren. Men frågan är ju också vad man investerar i. Hoppet att handelsstålsutredningen skall tillfredsställa t.ex. NJA-arbetarnas önskemål måste skrinläggas. Jag vet att klubbstyrelsen vid NJA redan nu har dödförklarat utredningens förslag. Vad som behövs för NJA:s framtid är nyinvesteringar i valsverk och vidareförädling, baserad på en ny teknik med en ny produktionsinriktning. Först då kan NJA vidareutvecklas och bli den motor i hela Norrbottens näringsliv som det borde vara. Dessa beslut är politiska och måste förverkligas omedelbart. Det går inte att överlåta svensk stålindustris inriktning till de privata bolagsherrarnas godtycke. Vi har många gånger hört talas om sveket mot Norrbotten i och med att Stålverk 80 lagts på is. Men det verkliga sveket i detta sammanhang ligger i filosofin att man enbart skall göra råstålsämnen. Detta tillsammans med de privata stålbolagsintressena har lagt Stålverk 80 på is. Men Stålverk 80 kan och bör bli den verkliga injektionen i Norrbotten, som gör att sysselsättningen ökar i hela Norrbotten, om utgångspunkten är att man räknar i kvalitet och antal sysselsättningstillfällen och slutar att räkna i kvantitet och antal ton.

Herr talman! Som herr Svanberg tidigare påpekade är det ett enhälligt näringsutskott som förordar bifall till propositionen om kapitaltillskott till Norrbottens Järnverk. Jag har i något sammanhang i det förflutna på Norrbottens Järnverk travesterat Voltaires ord att om Gud inte fanns så måste Gud uppfinnas. För Sveriges del är det på det sättet att om inte Norrbottens Järnverk hade funnits i dag, så hade vi fått lov att uppfinna det. Av så vital betydelse är detta järnverk såväl för Norrbottens och övre Norrlands näringsliv och sysselsättning som för landet i övrigt. Det är mot den bakgrunden naturligt att alla ansträngningar måste inriktas på att göra detta stålverk lönsamt och stabilt och till en trygg garanti för sysselsättningen. Det förefaller emellertid som om vår Herre inte precis hållit sin välsignande hand över detta företag. Det har nästan oavbrutet från starten befunnit sig ute i kylan. Den nya regeringen gör nu utomordentliga ansträngningar för att nådens sol äntligen skall komma att lysa över detta järnverk. Men det gör den inte av sig själv — det kräver stora insatser. Det är begynnelsen av dessa stora insatser som vi nu ser i den proposition som vi har anledning att något debattera och kommentera. Jag skall inte försöka analysera varför det har varit så besvärligt för NJA och varför det har gått så bedrövligt illa, speciellt under åren 1975-1977. Jag bara konstaterar att förlusterna har varit utomordentligt stora under den tiden och att detta måste rättas till och en stabil grund läggas för en gynnsam utveckling i fortsättningen. Detta sker nu genom det kapitaltillskott som regeringen föreslår. Kostnaderna för dessa insatser är av tre slag. Man räknar med dels en eftergift av statens lån till NJA, vilka jämte ränta uppgår till 500 milj.kr., dels bidrag på 710 milj.kr. till Statsföretag som aktieägartillskott till NJA, dels ock slutligen ett kapitaltillskott på 600 milj.kr. som skall göra det möjligt för Statsföretag att förbättra NJA:s soliditet. Det är som bekant a och o för ett företag, antingen det är stort eller litet, att det kan arbeta med en betryggande soliditet. Så har inte varit fallet med NJA, i varje fall inte under de senare åren.

betydelsefullt — av de fackliga organisationerna inom företaget har be slutat rekommendera att projektet Stålverk 80 skjuts på framtiden. Det framhålles i propositionen att industriministern avser att i annat sammanhang återkomma beträffande Stålverk 80. Jag sade nyss att den ekonomiska situationen var bedrövlig för detta företag. Ja, herr talman, den var så bedrövlig att aktiekapitalet helt hade förbrukats. Det var alltså enligt aktiebolagslagens regler dags för en omgående likvidation. Detta kunde samhället självfallet inte ta ansvaret för, och allra minst hade den nya regeringen någon tanke på att göra något sådant. Mot den bakgrund som jag tidigare har tecknat måste alla tänkbara insatser göras och alla krafter sättas in på att försöka få stålverket på fötter och leda utvecklingen i en gynnsam riktning för framtiden.

Besluten i dessa frågor måste emellertid grundas på en totalbedömning av förutsättningarna framför allt för handelsstålsbranschen, och vi får snart underlag för att kunna göra den bedömningen. Med hänsyn till de finansieringskrav som Statsföretagsgruppen i övrigt ställer bedömdes naturligtvis moderbolaget inte ha några resurser för att ge det behövliga stödet till NJA. Därför får staten svara för hela kapitaltillskottet, I 800 milj.kr. Det är ett enhälligt utskott som förordar detta. åt Jag skall bara säga några ord om de två motionerna. Motionen 1339 som vill ha en särskild redogörelse för vad som har skett med stålverket, speciellt med Stålverk 80-planerna som bakgrund, har utskottet inte ansett sig kunna biträda. Huvudanledningen är ju att de frågor som ställs i motionen i första hand siktar till åtgärder som den tidigare regeringen har vidtagit. Det ligger, som utskottet säger, under konstitutionsutskottets granskning. Det finns också anledning att i den här debatten erinra om att det här ärendet också har anmälts till konstitutionsutskottet och kommer att behandlas där. Det finns alltså inte någon anledning, menar utskottet, att tillstyrka bifall till motionen i det här avseendet.

Man anger också riktlinjer, som jag varit inne på och som redovisas närmare i propositionen, och räknar med att bl.a. en ökad andel av stålproduktionen skall kunna avsättas i form av valsade produkter. Man räknar också med, som jag nyss har sagt, att den metallurgiska kapaciteten skall kunna byggas ut. Man har också enligt de långsiktiga övervägandena utgått från att verksamheten steg för steg skall komma att bestå av en vidareförädling av produkterna, även inom verkstadssektorn. Detta kommer riksdagen alltså successivt att få ta del av i olika sammanhang. Riksdagsbeslutet som utskottsmajoriteten nu vill att riksdagen skall ta är ett klart principiellt ställningstagande till förmån för den gynnsamma, positiva utveckling av NJA som vi alla är överens om. Jag vill alltså, herr talman, förorda bifall till det enhälliga näringsutskottets hemställan.

Herr talman! När herr Sjönell säger att man i NJA:s styrelse har talat om utvecklingsplaner ställer man sig frågan om han hoppas att handelsstålutredningen skall ge en grund för NJA:s fortsatta verksamhet. Men jag skulle vilja att herr Sjönell redogjorde litet för när den grunden kommer. Man kastar in 1,8 miljarder i NJA och de har gjort stora förluster varje år. När får vi den nyorientering i NJA som man kan förvänta? Skall vi kasta in flera miljarder igen nästa år? Var finns de planerna? När vi nu vet att fackklubben på NJA i kontakterna med handels stålsutredningen bestämt har satt sig emot handelsstålutredarens förslag kan vi inte se särskilt ljust på den saken, eftersom fackklubben har ställt sig negativ. Vilka utvecklingsplaner finns nu som gör att NJA kan utvecklas till vidareförädling? När kommer de planerna att tas i bruk? Vad finns det för perspektiv? Skall vi satsa miljarder år efter år i NJA som ett stort AMS-projekt?
Herr talman! Jag trodde förstås att herr Hagberg i Borlänge hade läst propositionen ordentligt och även noggrant tagit del av utskottets betänkande och kanske möjligen också lyssnat litet på vad jag sade. Här är det klart och tydligt redovisat ett helt nytt grepp om hela projektet. Nya riktlinjer har angetts som bl.a. innebär att man skall öka vidareförädlingsgraden, att man längre fram som ett andra steg ser inrättandet av ett metallurgiskt centrum — över huvud taget fasta och ordentliga grepp om hela komplexet. Jag kan dessutom, herr talman, självfallet inte — det tycker jag är en orimlig begäran av herr Hagberg — stå här i riksdagen och tala om vad företagsstyrelsen där uppe har för planer rent konkret i detalj. Det får herr Hagberg vända sig till styrelsen och ta reda på. Jag vill erinra om att den nye NJA-chefen i programmet Rapport i dag lade fram planer på de ytterligare grepp som herr Hagberg efterlyser och som jag tror är av betydelse för att företaget skall få en positiv utveckling.
Herr talman! Man bygger ut valsverkskapaciteten i Luleå litet grand, eftersom den är ganska nedsliten. Men då kommer man in på de klassiska marknaderna av valsade produkter. Kommer man att kunna inrikta sig på några nya produkter? Frågan är om stålprodukter av samma kvalitet och tillverkade med samma teknik som i andra länder kommer att ha någon framgång på exportmarknaden. Vad skall vi specialisera oss på? Hur kommer framtidsutvecklingen att bli inom svensk stålindustri? Ett metellurgiskt centrum innebär vad jag förstår ingen direkt vidareförädling av produkterna, utan där blir det råstål. Och att konkurrera med råstål på världsmarknaden i dag är väl inte särskilt gynnsamt. Vad NJA-chefen i dag sade i Rapport var att man skulle flytta utanför Luleå. Var någonstans? Jo, han talade om andra platser i vårt land. Vad händer då med Norrbotten? Det var ju inte i Luleå man skulle expandera. Kan det möjligen vara någon annanstans i Norrbotten? Det vore i så fall positivt, men det var inte vad NJA-chefen avsåg. Den stora samordning som det talas om i sammanhanget går ut på att man skall fördela produktionen mellan de tre stora handelsstålverken i Oxelösund, Domnarvet och Luleå med samma kvantitet sinsemellan. Avsikten med det är att effektivisera verksamheten. Skall man göra på samma sätt som den framlagda specialstålsutredningen föreslår och som får konsekvenser för 5 000 arbetare? Är det den utvecklingen vi kan förvänta att NJA får vara med om?
Herr talman! För att något klara ut begreppen för herr Hagberg i Borlänge skall jag be att få föredra vad som står i utskottsbetänkandet. Där står: ”Som ovan nämnts anges riktlinjer för denna utveckling, i första hand att en ökad andel av stålproduktionen skall avsättas i form av valsade produkter och i andra hand att den metallurgiska kapaciteten skall byggas ut. Långsiktiga överväganden inom NJA går ut på att verksamheten i högre grad skall bestå av vidareförädling, också inom verkstadssektorn.” Det är med andra ord en breddning av programmet, en breddning som bl.a. syftar till en betydligt högre grad av vidareförädling. Jag tycker herr Hagberg borde kunna erkänna att detta är ett positivt grepp. Jag uppfattade inte NJA-chefens uttalanden på samma sätt som herr Hagberg. Jag uppfattade dem som att man vill inleda ett samarbete med olika företag inom branschen på andra håll här i landet, ett samarbete som är helt nödvändigt för att kapaciteten skall kunna byggas ut uppe i Luleå och för att man skall kunna garantera sysselsättning åt människorna i Norrbotten och även öka den. Man skall nämligen inte tro att det i framtiden går att driva ett storföretag i den här branschen i något slags lufttomt rum uppe i Luleå eller kanske ännu längre norrut. Man måste ha ett brett samarbete även med andra delar av landet.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av en moderat motion, 1976/77:1339, som rör en specialfråga. Den allmänna debatten beträffande stålindustrins framtid får vi tillfälle att diskutera i annat sammanhang, varför jag tycker det är onödigt att vi nu ger oss in på en fördjupad debatt om den frågan. É Det sägs ibland att man i riksdagen och helt allmänt inom politiken normalt inte skall gräva ner sig i det förgångna och de misstag som kan ha begåtts utan hellre se mot framtiden. Det är många gånger en sund princip. Men hur många gånger har vi inte under den tidigare regeringens tid fått höra yttranden från statsråd och andra framstående socialdemokratiska politiker som slutat med frasen ”Jag — resp. det socialdemokratiska partiet — tar ansvaret för dessa förslag och åtgärder”. Man kan filosofera över vad som menas med sådana uttalanden. Är det bara tomma ord, eller hur utkräver man ansvar i politiken? Det centrala svaret är väl att ett parti som misslyckas med sin politik kommer, eller riskerar, att lida allvarliga förluster i ett kommande val. Så skedde också i det senaste valet. Men de lärde tvistar fortfarande om vilka orsakerna till det var. Det är väl troligt att handhavandet av frågan om Norrbottens Järnverk och Stålverk 80 har spelat en viss roll i det sammanhanget. Misstagen blev ju så uppenbara att den socialdemokratiska regeringens egna representanter i NJA:s styrelse och de fackliga representanterna röstade för att ställa projektet om Stålverk 80 på framtiden. Härom hade man inom de borgerliga partierna misstankar. Det var däremot mera av en överraskning när det blev klart hur man kört NJA i botten på ett sätt som närmade sig straffbart förfarande. Redan av denna anledning har vi i moderata samlingspartiet funnit det motiverat att närmare utreda vad som verkligen hänt bakom kulisserna under de gångna åren och var ansvaret skall läggas. Detta behov har förstärkts genom uttalanden som gjorts av vissa socialdemokratiska politiker långt efter valet. = . Vi kommer inte att acceptera socialdemokratiska försök att springa ifrån det ansvar man har för den tidigare utvecklingen och den bristande information som övriga politiska partier fått. Vi kommer heller inte att acceptera en propaganda som går ut på att socialdemokraterna tidigare mer eller mindre ensamma varit anhängare av stora satsningar i Norrbotten och att man vid en eventuell valseger 1979 kommer att bevisa det, under det att de borgerliga partierna skulle motarbeta en utveckling av Norrbottens näringsliv. Detta är skälen till att vi framlagt en motion med syfte att få ett klarläggande av de gångna årens beslut och ansvarsfördelning. Härigenom skulle man också få värdefulla synpunkter för det framtida handlandet och för att undvika de misstag som har begåtts i det förgångna. Det har nu meddelats att denna fråga är föremål för undersökningar inom konstitutionsutskottet. Med hänsyn härtill skall jag avstå från att yrka bifall till vår motion nr 1339. Jag vill bara tillägga ett par synpunkter. | Herr Svanberg ställde nyss ett par frågor till motionärerna: Skulle man ha stoppat tillverkningen med hänsyn till den likviditetsbrist som uppstått? frågade han. Han undrade också hur man på oppositionens sida kunnat undgå att upptäcka läget. Det tycker jag nog är ett oerhört demagogiskt sätt att närma sig problemet! Vare sig man önskar eller inte önskar — och självfallet önskade ingen i den här riksdagen att man skulle ha stoppat produktionen i Norrbottens Järnverk — finns det dock vissa lagliga bestämmelser om när ett företag måste träda i likvidation. Det hade alltså varit naturligt och rimligt för regeringen att när en sådan situation närmade sig vidta de åtgärder som krävs i en sådan situation. Det har alltså ingenting att göra med någon önskan att stoppa tillverkningen. ; Vad sedan beträffar den andra frågan om att oppositionen skulle ha haft möjlighet att upptäcka läget är det klart att man som herr Svanberg nämnde kunde konstatera att det fanns risker för att både 1976 års produktion och, framför allt, 1977 års produktion skulle ge betydande underskott. Detta kom efter hand fram. Däremot var det mycket svårt för oppositionspartierna att med hjälp av tillgängliga fakta se hur allvarligt läget var. Det hade man definitivt ingen klarhet om och definitivt inte tillräckliga upplysningar för att kunna få klarhet om förrän efter valet 1976.

Herr talman! Den proposition och det förslag från näringsutskottet som vi nu behandlar innebär ju ingenting annat än att NJA får ett tillskott för att kunna hålla näsan över vattnet. Det handlar om ca 1,8 miljarder kronor, men summan bör ses mot bakgrund av att NJA:s styrelse räknar med en förlust för det här året av minst 1 miljard kronor enligt vad man har meddelat till offentligheten. Enbart avvecklingen av Stålverk 80 har enligt samma källa — NJA:s styrelse — kostat 540 milj.kr. Det är alltså 540 milj.kr. som man inte har fått någonting annat för än Sveriges största sandlåda och dessutom en enorm besvikelse bland människorna i Norrbotten. Större delen av de pengar som nu anslås skall användas för att sanera gamla skulder. Mycket längre sträcker sig inte ambitionerna i dag. I övrigt ligger NJA:s framtid höljd i en dimma som är tätare än den vid Lätzen. Det gäller också frågan om valsverk. Stålverk 80 har som bekant mer eller mindre förts från dagordningen. Att NJA måste få det kapitaltillskott som nu föreslås är helt klart. Läget är sådant. Orsakerna kan vi söka decennier tillbaka. Man lät NJA förfalla till ett omodernt, oräntabelt järnverk. Man underlät att göra de stora satsningar som hade kunnat göra NJA till ett starkt och konkurrensdugligt företag. Man vek sig ständigt inför storfinansens och borgerlighetens sabotagepolitik. Nu tyder också den här propositionen och åtskilligt annat därutöver på att man ämnar trava vidare med NJA i samma lunk som tidigare. De friska, de djärva, de framtidsbetonade satsningarna skönjer vi inte i bilden. Nu handlar det om att klara dagens kriser. Den framtidstro som knöts till Stålverk 80 är man i realiteten på väg att mörda. Jag måste fråga, när vi tangerar frågan om Stålverk 80: Behövs det inte stål i världen nu, och kommer det inte att behövas i framtiden? Jo, självfallet. Låt gå för att det föreligger en s.k. konjunktursvacka Men den fråga jag ställer är ju den om det i herrans namn inte vore riktigare att vända på resonemanget, att säga att vi bygger stålverket nu, så att det står klart till den väntade konjunkturuppgången. Vi som har studerat Marx och Lenin är klara över att kapitalismens kriser återkommer med jämna mellanrum och att endast socialismen kan garantera en krisfri värld. Den kapitalistiska kris som vi nu bevittnar är med all sannolikhet inte den sista, men en sak är jag ändå säker på, och det är att stål alltid kommer att behövas. Stålet är grundvalen för all industriell utveckling, och nog vore det en sällsam ironi om man tänker sig att stål kan framställas överallt i världen bara inte i Norrbotten, där vi har världens bästa järnmalm, en järnmalm som dessutom nu säljs till underpris på världsmarknaden. Vi kunde för ett par månader sedan se ett TV-program som producerats av Christian Hedlund vid Sveriges Radio. Där framkom att världens stålbehov är så stort att det egentligen skulle behövas ett nytt Stålverk 80 varannan månad för att klara behoven. I samma program fick vi se en intervju med Internationella stålinstitutets generalsekreterare Charles B. Baker, som framhöll att den prognos som låg till grund för Stålverk 80 håller trots den nuvarande lågkonjunkturen. 1974 producerades det drygt 700 milj. ton stål. För 1980 räknar man med ett behov av 940 milj. ton. Och 1985, då Stålverk 80 skulle ha varit klart, behöver världen 1 150 milj. ton stål, enligt samma expertis. Japanska stålexperter har vidare räknat fram att det behövs 100 Stålverk 80 fram till 1985, att världens behov av stål i en framtid är enormt och att Stålverk 80 bara hade varit en smula i den ökade stålframställning som måste komma. Ett av de framträdande kraven vid den stora demonstrationen i Norr . botten för ett par månader sedan var ”Bygg Stålverk 80!”, men man begränsade sig inte till den parollen, utan man ställde krav om valsverk och om en långtgående vidareförädling. Man såg det som alternativet till den fortsatta utplundringen av det nordligaste länet. Spelet kring Stålverk 80 är groteskt, och vi kan inte gå förbi det i det här sammanhanget. Man har råd att kosta på en halv miljard för att spola projektet. Man har råd att kasta bort pengar, men man har inte råd att satsa djärvt för framtiden. Det är någonting förunderligt. Som jag ser det ligger Sveriges och Norrbottens stora chans i en massförädling av den norrbottniska malmen. Då kan vi få ut en rimlig betalning för vår viktigaste råvara, och då kan vi skapa jobb åt många tusen människor. Det är omöjligt att godkänna den politik som nu förs när det gäller malmtillgångarna — att 90 96 skall exporteras och säljas till realisationspriser. Och till vad säljs den? Jo, den säljs för att förvandlas till stål i andra länder. Vi ser tyvärr ingen förändring av den politiken, och det är det som är det oroande. Nu handlar det om en återgång, om att i stort sett täcka NJA:s förluster och att fortsätta med den ohämmade malmexporten som i dagens läge inte ens går med vinst. Huvudkravet vid den stora demonstrationen i Luleå för några månader sedan var: Norrbotten får inte läggas ner. Jag har velat använda detta tillfälle för att uttrycka det jag känner — känslor som delas av de flesta norrbottningar. Den oro vi hyser skingras inte av det anslag som nu skall ges för att hindra NJA:s likvidation. Det utgör inga garantier för framtiden. å Jag har emellertid inget särskilt yrkande — jag kommer att stödja motionen 1340, där det pekas på nödvändiga steg som måste tas för att trygga NJA:s framtid och utveckling. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I dag har 1972 års skatteutrednings borgerliga majoritet som tillkom efter regeringsskiftet trumfat igenom beslut om indexreglering av skatteskalorna, vilket bl.a. innebär att de som taxeras för 150 000-200 000 kr. om året tjänar ett par tusenlappar, medan vanliga löntagare får en skattelättnad som uppgår till bara ett par hundralappar. Det är ett nytt inslag i den skattepolitik som de borgerliga konsekvent drivit efter regeringsskiftet. De har voterat igenom den ena fördelen efter den andra till grupper som de speciellt företräder. Det här är emellertid bara fortsättningen på en trend som funnits under rätt många år och som i verkligheten har inneburit att en ökad del av skattebördan har lagts på lönarbetarna och på alla de vanliga inkomsttagarna. Bolag och stora förmögenhetsägare har kommit att svara för en allt mindre del av de samlade skatterna. I kombination med direkta och indirekta subventioner på miljardbelopp till bolagen har detta gjort att fördelningen av skattebördan är klart orättfärdig. Det behövs alltså en grundläggande skattereform, och huvudlinjerna i denna måste enligt vpk:s mening vara att man minskar skattebördorna 170 för lönarbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna och i stället lägger ökad skatt på stora förmögenheter, bolagsvinster och spekulationsvinster. Självfallet måste stat, landsting och kommuner tillförsäkras de inkomster som är nödvändiga för en aktiv social reformpolitik, en utbyggnad av kulturverksamheten, en planerad regionalpolitik och en intensiv miljövård. Vpk har i den motion som nu behandlas i några punkter visat hur en sådan grundläggande skattereform skall genomföras. Vi menar att man måste försöka minska de höga indirekta skatterna och särskilt mervärdeskatten, som fördyrar alla varor. I första hand måste momsen på maten bort. Utvecklingen efter regeringsskiftet har i stället medfört att de indirekta skatterna höjts, och det är ju bara någon vecka sedan riksdagen mot vpk:s röster genomförde nya höjningar av de indirekta skatterna. Vidare anser vi det nödvändigt att staten övertar kostnaderna för viktiga delar av kommunernas och landstingens verksamhet. Omedelbart bör detta gälla enhetligt bostadstillägg till pensionärerna samt kostnaderna för skolor, barnstugor och huvuddelen av sjukvården. Det är också nödvändigt att få en snabbare utbetalning av kommunernas skattemedel från statskassan. Kommuner och landsting bör befrias från allmän arbetsgivaravgift. Detta är några omedelbara reformer som måste genomföras. Men på längre sikt anser vi att man inte kommer ifrån att gå över till ett nytt skattesystem, som innebär att man inför en progressiv statskommunal enhetsskatt. Kostnaderna för den grundläggande sociala, medicinska och kulturella omvårdnaden bör täckas inom det samlade statliga skattesystemet. Det möjliggör en utjämning av läget och servicen inom olika kommuner där, som vi vet, skillnaderna nu är mycket stora. Även om staten garanterar den grundläggande omvårdnaden bör en fri beskattningsrätt finnas kvar inom vissa gränser för kommuner och landsting. Vpk anser att progressionen i skattesystemet inte får försvagas utan tvärtom i vissa avseenden måste skärpas genom åtgärder som innebär att höga inkomster, kapitalvinster och stora förmögenheter till fullo underkastas beskattning. Det nödvändiggör att hela det nuvarande avdragssystemet, som är djupt orättfärdigt och gynnar de stora inkomsttagarna, läggs om och att de flesta avdrag helt slopas. Ränteavdragen och rätten till underskottsavdrag måste begränsas. De avdrag som också i fortsättningen är befogade bör ske från skatten i stället för som nu från inkomsten. Då blir de lika mycket värda för alla inkomsttagare, oavsett var dessa ligger på inkomstskalan. Beskattningen av kapital och kapitalvinster måste vidare kraftigt skärpas. Skattepolitiken bör användas som ett medvetet instrument för att utjämna förmögenhetsfördelningen i samhället. Vpk anser också att den direkta beskattningen av bolagens vinster måste skärpas. Bolagsskatten bör göras progressiv och nuvarande avskrivningsregler förändras. Men här krävs en mera grundläggande reform genom införande av ett system av produktionsskatter som beräknas i förhållande till företagens om Nr 88 sättning och förbrukning av råvaror och energi inte som nuvarande ar Onsdagen den betsgivaravgifter bara i förhållande till löneutgifterna. 16 mars 1977 Skatteflykt och skattefusk måste givetvis hårt bekämpas. Skatteflykten stoppas bäst genom ett rättvisare skattesystem, vilket inte som nu gynnar Översyn av höginkomsttagarna redan i själva sin konstruktion. Vi anser det slutligen — skattesystemet, också viktigt, som jag redan framhållit, att stat, landsting och kommuner = m.m. säkras tillräckliga inkomster för en utbyggnad av den sociala och kulturella omvårdnaden. Det förutsätter, tror vi, också att man öppnar nya inkomstkällor för stat och kommun, t.ex. genom nationalisering och kommunalisering av vinstgivande företag. Det är huvudlinjerna i den skattereform som vänsterpartiet kommunisterna vill genomföra. Vi är medvetna om att detta inte kan ske på en dag. Vi hoppas att en sådan skattereform skall komma fram som resultat av de sittande utredningarnas arbete. I väntan på det bör vissa särskilt trängande åtgärder omedelbart genomföras. Dit hör avskaffande av hela den prishöjande effekten på livsmedel genom mervärdeskatten, lättnader i beskattningen av kommuner och landsting genom slopande av den allmänna arbetsgivaravgiften och en omläggning av arbetsgivaravgifterna så att de tas ut i förhållande till företagens omsättning samt råvaru och energiförbrukning. Inkomstbortfallet för statskassan genom slopande av momsen på livsmedel vill vi täcka genom en höjning av arbetsgivaravgifterna med 11/2 96. Den prisutveckling som har ägt rum under de senaste månaderna och som ju har inneburit att priserna på dagligvaror enbart under januari och februari har ökat med inte mindre än 4,7 ?6 understryker det berättigade och nödvändiga i kravet på slopande av momsen på mat. Det beslut — jag anknyter här till vad jag började med — som den borgerliga majoriteten i 1972 års skatteutredning i dag genomdrivit om indexreglering av skattesystemet understryker ytterligare nödvändigheten av en förstärkt kamp för ett mer rättvist skattesystem. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till motion 86 i de delar som i dag står under debatt.

Herr talman! Utskottet har inte i sak tagit upp de förslag som återfinns i motionen av herr Werner m.fl. och som herr Hermansson nu pläderat för, då vi anser att förslagen ligger inom ramen för de arbetsuppgifter som de tre utredningarna har. Vad som egentligen yrkas i motionen gäller tilläggsdirektiv till de här utredningarna för en sådan skattepolitik som herr Hermansson nu pläderat för. Vi har alltså inte i sak tagit ställning till om de förslag som herr Hermansson presenterat är de riktiga eller om de är felaktiga, och det vill jag inte göra nu heller. Jag anser att vi får återkomma till den saken senare när vi inom, som jag hoppas, en mycket snar framtid har att 171 ta ställning till de tre skatteutredningarnas förslag. Med det ber jag, herr talman, att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. § 5 Uppfinnares rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen Nr 88 Onsdagen den Föredrogs skatteutskottets betänkande 1976/77:27 med anledning av 16 mars 1977 motioner om företagsbeskattningen m.m. bat Uppfinnares rätt till Fru KARLSSON : avdrag vid inkomst Herr talman! I motion 1976/77:617 har tagits upp frågan om uppfin = beskattningen narnas situation vad gäller skattesidan. Om en normalinkomsttagare väljer att köpa ett hus kan han efter något år sälja det för anskaffningskostnaden och en viss värdestegring, utan att behöva betala skatt på försäljningssumman. I detta avseende är vår skattelagstiftning generös. Men om samma person väljer att investera pengarna på att skapa en uppfinning som vårt näringsliv och vår handelsbalans är mycket beroende av, då är vår skattelagstiftning allt annat än generös. Om vår normalinkomsttagare investerar t.ex. 10 000 kr. i verktyg, material och tjänster för att förverkliga en uppfinning, kan han inte räkna med att kunna sälja denna och få tillbaka pengarna. Detta beror inte på att det endast är ca 5 96 av de uppfinningar som går till patent som blir lönsamma - alla de uppfinningar som aldrig når till patent icke att förglömma — utan på att skattesystemet diskriminerar uppfinnarna så att de inte får göra avdrag för kostnader och utgifter som faller utanför det aktuella inkomståret. Uppfinnarna måste betala skatt efter kontantprincipen och får därför inte dra av alla sina kostnader. Om vår uppfinnare i stället hade glömt allt om uppfinnande och det samhällsnyttiga detta för med sig och i stället använt sina hårt förvärvade slantar till spel, tips o. d. är situationen en helt annan. Vi ser i dag fler lyckliga lotterivinnare än vi ser uppfinnare som lyckats med det lotteri det är att vara uppfinnare. Det är uppfinnarna som med sina idéer och arbeten kan skapa nya arbetstillfällen så att industrins hjul åter börjar rulla och vi ännu en gång kan öka vår export. Det är riksdagens sak att se till att detta blir möjligt genom att uppfinnarna ges sådan inkomst och arbetsmöjlighet att nya produkter tillförs vårt näringsliv. Det är deras framgångsrika arbete som bildar grund för vårt välstånd. När utskottet åberopar att någon åtgärd från riksdagens sida f. n. inte är påkallad utan hänvisar till att utredningarna även bör ta upp sådana detaljfrågor som berörs i de nu aktuella motionerna, är detta bevis på - underskattning av uppfinnarna. Man kan även fråga sig hur många uppfinnare som kommer att tvingas upphöra med sitt arbete eller flytta utomlands under det att frågan år efter år behandlas i utredningsmaskineriet. Under tiden ropar industrin efter nya produkter som kan bli vinst-' bärande för vår industri, och samhället investerar miljardbelopp för att leta upp nya fruktgivande idéer. Men vi har strypt tillväxten genom vårt skattesystem och det är endast en mycket liten del av samhällsstödet 173 som går till enskilda uppfinnare — det rör sig om någon enstaka procent av de stora anslag som riksdagen beviljar till forskning och utveckling. Ekonomiskt risktagande och institutionell byråkrati tar den övervägande delen. Kan ni tänka er in i uppfinnarnas och deras finansiärers svåra situation till följd av att uppfinnarnas avdragsmöjligheter är otillräckliga? Antag att en privat uppfinnare av en god vän lånar 100 000 kr. för att förverkliga en uppfinnartanke. Antag också att han under ett år arbetar fram sin uppfinning och gör slut på pengarna, men att han året därpå säljer uppfinningen för 200 000 kr. Innan han skattar för försäljningssumman betalar han långivaren ränta med 10000 kr. och får ta upp 190 000 kr. till beskattning. Det han får över efter skatt räcker således inte till för att betala tillbaka lånet eftersom uppfinnaren måste skatta efter kontantprincipen. Ännu mindre lämnas utrymme för att ge uppfinnaren lön för hans möda. Att lyckas med en uppfinning är något unikt. En uppfinning kommer till efter många prov, många misslyckanden och förluster vilket snarare tillhör regeln än undantagen. Under sitt arbete med uppfinningen saknar uppfinnaren ofta inkomst och bestraffas därför genom att gå miste om en del av den samhälleliga omsorgen då han får lägre sjukpenning, ATP etc. Uppfinnaren får inte göra de avdrag som näringsidkare kan göra. Patentkostnader är inte avdragsgilla, inte heller kostnader för patentprocesser eller ritningsunderlag. De orimliga skatteförhållanden våra uppfinnare måste arbeta under är en av de primära orsakerna till att vår industri inte får nya vinstbärare som t.ex. AGA-fyren eller SKF kullager. Uppfinnare tvingas lämna landet, ivrigt påhejade av dem som gjort ”misstaget” att låna ut pengar till någon uppfinnare och som vid en utflyttning ser en möjlighet att uppfinnaren kan betala tillbaka vad han lånat. Herr talman! I utskottets betänkande anförs att den fråga som vi har berört i motionen ingår som en viktig del såväl i företagsskatteberedningens som i 1972 års skatteutrednings arbete. Min förhoppning är att dessa utredningar kan slutföras inom en inte alltför avlägsen framtid. Kunde vi lösa problemen för de enskilda uppfinnarna skulle vi få en blomstrande teknologi och få behålla den inom landet till samhällets bästa. 3 Herr talman! Jag har i dag inget yrkande utöver utskottets.
Herr talman! Som fru Karlsson sade kommer företagsskatteberedningen och 1972 års skatteutredning att behandla de här frågorna. Det finns alltså ingen anledning för utskottet att ta upp dem i dag. Men det kunde vara intressant att fråga fru Karlsson om hon har reda på hur stora skatteavdrag vi skulle få här i landet om alla som kallar sig uppfinnare skulle kunna göra avdrag för sin hobbyverksamhet. Det är nämligen inte så rasande lätt att skilja på vad som är uppfinnande och kommersiell verksamhet och vad som är ren hobbyverksamhet. Jag tror att företagsskatteberedningen får nog så besvärligt att göra den gränsdragningen. Om fru Karlsson hade kunnat prestera någon lösning tror jag att vi skulle ha kunnat få en mycket givande debatt i dag. Det finns nämligen förfärligt många människor som bedriver en hobbyverksamhet som de med fog kan kalla uppfinnande och alltså yrka avdrag för.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
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte svara herr Wärnberg, och det tror jag nästan att herr Wärnberg förstod innan han ställde frågan. Jag är tacksam för att herr Wärnberg dragit fram problemen, och jag skall tänka på dem. Men jag tycker att det är beklagligt att herr Wärnberg vill kalla dessa våra uppfinnare för hobbyarbetare, eller någonting sådant. Vi behöver ta hand om våra uppfinnare i vårt eget land. I dag måste många av våra uppfinnare flytta utomlands för att över huvud taget kunna klara sin ekonomi.

Herr talman! Med nuvarande utformning av fastighetsbeskattningen belastas nya och nyupprustade byggnader och anläggningar av merkostnader genom att energibesparande investeringar beskattas i stället för belönas. Detta får som konsekvens att de, som har eftersattå och energislukande byggnader och anläggningar genom uraktlåtenhet att uppfylla statsmakternas uttalade målsättning att minska energikonsumtionen, får låg skatt. Att genomföra investeringar för att uppnå en lägre energi konsumtion medför i dag ökade räntekostnader, och dessutom blir man skattskyldig. Att fastighetsbeskattningen nu är mogen för en genomgripande översyn motiveras även av att fastighetsbeskattningen är mycket svåradministrerad och godtycklig. Det är därför angeläget att riksdagen hos regeringen anhåller om utarbetande av riktlinjer för omläggning av fastighetsbeskattningen till energiskatt, som är tänkt att vara en konsumtionsskatt i energisparande syfte. Utan att gå alltför djupt in på ämnet anser jag det vara nödvändigt att göra alla medvetna om för samhällsutvecklingen avgörande principer i fastighetsbeskattningen. Fastighet består dels av mark, dels av byggnad, anläggning och därmed jämförbart. Fastigheten utgör skatteobjekt och är som sådan skatteunderlag när det gäller inkomst, förmögenhet och konsumtion. Riksdagen har i skatteplikt ett verkningsfullt instrument att stödja en önskad samhällsutveckling. Om detta instrument använts fel, resulterar det lätt i en utveckling som står i strid mot uttalade samhällsmål. Detta framtvingar i sin tur andra ingrepp, som inte bara leder till ökad byråkrati och ineffektivitet utan även till krav på omfattande samhällsingrepp och stöd. Delar av vår fastighetsbeskattning har visat sig leda till svårigheter av den typen. Byggnader och anläggningar är till skillnad mot mark en konsumtionsprodukt vars livslängd — till följd av industrialisering, full sysselsättning och ökat välstånd — kräver en allt kortare avskrivningstid. Denna värdeminskning har främst åstadkommits genom en fortlöpande hög inflation. Rationellt byggande och marknadsmättnad ökar behovet av högre inflationstakt för att inte givna krediter skall äventyras men skapar samtidigt svåra samhällsproblem. Inflation samt begränsad tillgång till exploaterbar mark leder till kräftigt ökade markvärden, krav på hög exploateringsgrad, fördyrad nyproduktion och därav framkallad brist på byggnader och anläggningar med åtföljande spekulation och stigande priser. På toppen av allt detta lägger man sedan fastighetsskatt, som försvårar en önskad förnyelse av det byggda. Därmed hindrar man en utveckling som har till mål att uppnå goda bostadsmiljöer och god energihushållning. En kort beskrivning av de värderingar som reglerar fastighetsskattens utformning visar att en reform är befogad.

Däremot är maskiner som utgör byggnadstillbehör fortfarande skattepliktiga. Maskiner i ”skräddarsydda” industribyggnader vilka blott kan användas för ett slag av maskiner är skattepliktiga. Exempel på sådana byggnader är tegelbruk, glasbruk och kraftverk. Undantagna från skatteplikt är exempelvis nykterhetsföreningars byggnader, sjukvårdsinrättningar som drivs utan vinstsyfte, byggnader avsedda för postverkets och televerkets omedelbara drift. Det är ofrånkomligt att denna mångfald av skatteregler som nu gäller vid fastighetsbeskattning får en styrande effekt på byggnaders utformning och därmed även på konsumtionen av energi. Om man tar fasta på skatteutskottets förslag till begränsning av motionens yrkanden så att endast beskattningen av byggnads och anläggningsvärden och därmed jämförbart ersätts med energiskatt, öppnas stora möjligheter att förenkla nuvarande fastighetsbeskattning. Skatteutskottets syn bygger på att man gör en klar åtskillnad mellan markvärde och det byggdas värde, en åtskillnad som man redan i dag gör vid fastighetstaxeringen. Eftersom alla byggnader och anläggningar har begränsad praktisk funktionstid och genom förslitning minskat värde, möter det inga större praktiska hinder att avveckla fastighetsskatten på dessa och ersätta den med energiskatt för att stimulera energisparande. Genom att ålägga energileverantörerna att inleverera skatten till statskassan skapar man resurser för samhällets insatser med energibesparande syfte. I och med samhällets ökade krav på socialt och säkerhetsmässigt underhåll av byggnader och anläggningar har det blivit en ökad belastning att äga dem. Detta jämte den fortlöpande värdeminskningen motiverar inte längre en förmögenhetsskatt på dessa. Såväl avkastning som eventuell vinst vid avyttring, överlåtelse eller arv är dessutom föremål för annan beskattning.

det byggda och dess verkliga avskrivningsbehov än f.n. Grundprincipen är att eftersträva belåning som bygger på byggnaders och anläggningars verkliga värde och inte på markens förväntningsvärde. Skatten på markvärdet baseras sålunda på taxerat bruksvärde och fastighetens nettoavkastning i vad som kan kallas markanvändningsskatt. Detta ger kommunerna ett mer selektivt skatteinstrument baserat på verklig skatteförmåga. Härigenom kan en stor del av dagens schablonmässiga fastighetstaxering korrigeras. Herr talman!

Man säger också att energibeskattningen skulle leda till betydande olikheter i beskattningen beroende på skillnader i klimatiska förhållanden mellan olika delar av landet. Detta kan inte vara någon avgörande orsak till att avstyrka förslaget. Gjorda erfarenheter har visat att Kiruna tätort i sina fastigheter kunnat minska energiförbrukningen så att den i dag är lägre än i fastigheter som är belägna i sydliga delar av landet. Som motionär anser jag det beklagligt att inte utskottet tillstyrkt motionens utredningsyrkande, inte minst med tanke på att förslaget till skatteomläggning inte tidigare behandlats alls av riksdagen och att skatteutskottet mig veterligt icke informerat sig om förslagets möjligheter genom att sända ut det på remiss. Herr talman! Jag tänker inte kämpa mot ett enigt utskott, varför jag för dagen inte har något särskilt yrkande.
Herr talman! Jag sade nyss att det var svårt att skilja på hobbyverksamhet och verkliga uppfinningar. Fru Karlsson har lyckats framställa en uppfinning hur man skall klara en omläggning av fastighetsskatten till en allmän energiskatt. Men jag vidhåller att det är väldigt svårt att skilja mellan uppfinningar och hobbyverksamhet. Jag tror nämligen att fru Karlsson har blandat ihop korten. Dessutom har hon gjort det på ett sådant sätt att utskottet egentligen inte har vetat vad fru Karlsson vill. Man har helt enkelt inte kunnat beskriva motionen, och därför har man återgivit den — det var enklast så. Man kunde inte få ihop mer än 17 rader, för man visste som sagt egentligen inte riktigt vad fru Karlsson ville. Fru Karlssons sätt att se på den här frågan — om man nu skall kalla det hobbyverksamhet eller uppfinning — framgår bäst av vad som står i motionen, nämligen att ”marknadsmättnad nu uppnåtts med fastigheter”. Det var en nyhet för alla dem som tror att fastigheter går upp i pris. Det blir alltså enligt fru Karlsson en värdeminskning på fastig hetsbeståndet. Det hade jag inte heller trott förut. Vidare står det i motionen: ”Fastigheter är en konsumtionsvara ——=-.” Fru Karlsson har underbara definitioner på de olika varorna.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
Herr talman! Jag ber att få tacka herr Wärnberg för alla de vänliga orden. Jag skall återkomma en annan gång och då ha litet mer kött på benen på motionen också.

: Herr talman! I motionen 344 har fru Sundström och jag hemställt att anslaget till Centralförbundet Folk och försvar räknas upp med 200 000 kr. Avsikten från vår sida var att ge Centralförbundet möjlighet att fortsätta att stödja politiska, fackliga och andra organisationers verksamhet när det gäller säkerhets och försvarspolitiska frågor. Utskottets borgerliga majoritet har avstyrkt motionen. För budgetåret 1975/76 fick Centralförbundet Folk och försvar på förslag av den socialdemokratiska regeringen ett anslag på 100 000 kr. för information i anslutning till 1974 års försvarsutredning. För innevarande år är anslaget 200 000 kr. Centralförbundet bygger sin anslagsframställning för nästa budgetår på att det här anslaget för särskild information skall upphöra. Vi socialdemokrater menar emellertid att det är av stort värde att debatten om de säkerhets och försvarspolitiska frågorna dels förs vidare, dels vidgas till nya grupper. Därför bör man utnyttja möjligheten att genom Centralförbundet ytterligare utveckla debatten. Den borgerliga majoritetens ställningstagande ger inte Centralförbundet reella möjligheter att gå ut till folkrörelserna och genom dem stimulera debatten. Vårt förslag om 200 000 kr.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

Herr talman! Jag vill ta upp två frågor som behandlats i försvarsutskottets betänkande nr 9. Den första rör den militära fredstandvården. Vänsterpartiet kommunisterna har länge hävdat att den militära sjuk och tandvården bör frigöras från de militära myndigheternas huvudmannaskap och överföras till resp. område inom den civila samhällssektorn. Därigenom skulle större hänsyn till den enskildes behov och mindre inblandning från militära chefers sida åstadkommas. Tandvården har, som också påpekas av utskottet, utretts och undersökts i mer än tio år. Nu vill man ytterligare skjuta på den välbehövliga reformen att folktandvården tar över ansvaret för de värnpliktigas tandvård. Den militära tandvården har alltid varit dålig. Det är egentligen fel att beteckna den som vård. Vad det har gällt har inte varit så mycket förebyggande åtgärder till nytta för den enskilde soldaten som att se till att han har varit tjänsteduglig, dvs. att avhjälpa akuta besvär. Så sent som i mitten på 1960-talet, när jag tjänstgjorde vid förband i Boden, hände det att värnpliktiga under första tjänstgöringen fick ”hjälp” med att bli av med sina egna dåliga tänder och få proteser insatta i stället. Det var den ”vård” som man bestod 20-åriga grabbar. Det talas mycket, både i propositionen och i utskottsbetänkandet, om bortfallet av utbildningstid. Det är det som anses viktigt och det är typiskt. Det är också en bekräftelse på vad jag sagt tidigare, att det inte är den enskildes behov utan tjänstens krav som går först. Det är gott och väl att utskottet anser det angeläget att den militära tandvården förs över till folktandvården och att man bör eftersträva detta redan före 1980. Då borde man också kunna ta steget fullt ut och ansluta sig till vpk:s motion. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1976/77:459. Så över till den andra fråga som jag vill ta upp och som rör ett helt annat område. Det gäller anslaget under punkten F 20, Insatsberedskap m.m. Under den rubriken döljer sig den militära underrättelseverksamheten, eller den mera bekanta Informationsbyråns verksamhet. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med en upprepning av händelserna kring den s.k. IB-affären. Det kan vara nog med att säga att den militära underrättelsetjänsten fram till dessa sorglustiga händelser 1973 bedrevs utan den insyn och kontroll som måste anses nödvändig för sådan verksamhet. Många av riksdagens ledamöter kände inte till IB:s existens och t. 0. m. försvarsutskottet, som närmast skulle övervaka det hela, var mycket dåligt insatt i vad det hela rörde sig om. Det var ett sakernas tillstånd som vid avslöjandet var mycket pinsamt för den dåvarande regeringen, och den skyndade sig att tillsätta en utredning om saken. Re sultatet av den låg till grund för det beslut som fattades här i riksdagen för ungefär ett år sedan. Det innebar en uppstramning och en välbehövlig skärpning av kontrollen, det skall villigt erkännas. IB knöts organisatoriskt till försvarsstaben under en särskild chef, och en nämnd, försvarets underrättelsenämnd, inrättades för att utöva kontroll över verksamheten. Vänsterpartiet kommunisterna anser det vara riktigt och viktigt att det finns organ som samlar in och systematiserar underrättelser om militära förhållanden och annat som kan vara av betydelse för vår säkerhetsoch försvarspolitik. Men vi är skeptiska mot att detta görs till en uteslutande militär verksamhet. Det finns alltför många exempel på att militär underrättelseverksamhet spårat ur och skaffat sig en ställning i staten långt utanför vad som ursprungligen var tänkt. IB var bara ett, visserligen blygsamt, exempel på detta. Det finns många andra också i vår egen närliggande historia. Politiskt har militärapparaten i kapitalistiska samhällen, dit också Sverige måste räknas, alltid lierat sig med högerkrafterna och därmed med den i varje tidsperiod ledande reaktionära staten. Vpk anser att underrättelseorganen skall ställas under civil ledning och kontroll. Det går alldeles utmärkt att ordna. Det är bara en vanföreställning att underrättelsetjänsten måste skötas av militärer. Vi föreslår att den knyts direkt till försvarsdepartementet. Vi anser vidare att kontrollen bör utövas av en parlamentariskt vald nämnd, inte som nu en nämnd som utsetts av regeringen. Nämnden bör vara ansvarig inför konstitutionsutskottet. Dessa båda krav är konstitutionellt rimliga och garanterar en insyn och kontroll som utesluter förlöpningar av det slag som IB:s verksamhet tidigare var ett exempel på. Om dessa krav inte kan tillgodoses är vpk heller inte villigt att bifalla det anslagsyrkande på närmare 50 milj.kr. som yrkas i propositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1976/77:460.
Herr talman! Herr Svartberg och jag, liksom hela utskottet, är helt ense om att Centralförbundet Folk och försvar gör värdefulla insatser för att öka kunskapen om Sveriges säkerhetspolitik och totalförsvar och för att stimulera till debatter i dessa för folk och land väsentliga frågor. Folk och försvars statsanslag uppgår för kommande år till 1 140 000 kr., dvs. något mindre än de 1 211 000 kr. som organisationen har begärt. Herr Svartberg och övriga reservanter föreslår att Folk och försvar skall få ett anslag som är ca 130 000 kr. högre än vad organisationen har begärt. Jag tror att man måste vara i opposition för att yrka på ett väsentligt högre statsbidrag än vad en organisation som begär bidrag själv har yrkat på. För att visa att vi i utskottsmajoriteten menar allvar med vår uppskattning av den nyttiga verksamhet Folk och försvar bedriver har vi i betänkandet sagt att organisationen vid behov kan kompenseras genom tilldelning av prisregleringsmedel som tilläggsbidrag. Herr Söderqvist tog upp två frågor. Den första var frågan om folktandvården. Utskottet hade där att behandla två motioner. När det gäller just den militära fredstandvården har utskottet sagt att vi tycker att det är angeläget att man kan föra över den till folktandvården. Men vi har också tagit hänsyn till om det är praktiskt möjligt. Vi säger att man skall eftersträva att överföra fredstandvården redan 1980 och att det i vissa fall kan vara möjligt genom lokala överenskommelser. Även utskottet är angeläget om att få den militära fredstandvården överförd till folktandvården så fort det är praktiskt möjligt. Herr Söderqvist har också i debatten tagit upp frågan om den militära underrättelsetjänsten. Det är ju något av en följetong från vpk, och innehållet i den här motionen som herr Söderqvist åberopar är ju inte nytt. Vi har många gånger i kammaren debatterat de här frågorna. Ett enhälligt försvarsutskott påminner om att vi ingående har behandlat detta vid ett flertal tillfällen, senast under förra riksmötet. Som herr Söderqvist påpekar har man också nu inrättat en särskild underrättelsenämnd från den 1 juli förra året. Herr talman! Med det här anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik säger att vi är ense i utskottet om att Centralförbundet Folk och försvar gör värdefulla insatser. Javisst, det är vi. Men sedan kommer hans påstående att man måste vara i opposition för att önska mer till en organisation än den själv har begärt. Ja, det förhåller sig på det sättet att Centralförbundet har räknat med att den särskilda informationsinsatsen skall upphöra, den som alltså går ut till organisationer — fackliga, politiska och övriga organisationer. Vi socialdemokrater vill däremot att de insatserna skall fortsätta. Det är här vi skiljer oss åt. På förslag av den socialdemokratiska regeringen startade Centralförbundet den här informationen i organisationerna. Vi vill att den skall fortsätta, vi anser att den är värdefull, och vi menar att de pengar som vi ger till folkrörelserna är väl använda för att sprida den här informationen vidare. Det är alltså inget märkligt med att vi har begärt dessa 200 000 kr., det är bara en uppmaning till Centralförbundet att fortsätta verksamheten, en verksamhet som det räknade med att avveckla.

Herr Petersson säger att det är en följetong som har bedrivits från vpk:s sida, och det kan vara riktigt. Den följetongen kommer att fortsätta så länge det uppträder avarter som den som inträffade 1973. När den s.k. IB-affären dök upp genom några journalisters grävande, visade det sig att bl.a. försvarsutskottet hade mycket liten och dålig kontroll över vad som pågick. Ännu mindre visste riksdagen och svenska folket i all mänhet. Det finns alltså all anledning att fortfarande och fortlöpande ta upp sådana här frågor så att de kommer under debatt, hålls levande och inte skyfflas undan, vilket alltför ofta och lätt händer när Sen gäller förhållanden inom det militära systemet. Det finns en tendens att alltid och i alla sammanhang försöka undanhålla så mycket som möjligt för offentligheten. Det är här fråga om en kontroll som vi gärna åtar oss och vill försöka driva även i fortsättningen.
Herr talman! Hela riksdagen utom vpk, herr Söderqvist, anser att vi skall behålla den nuvarande satsningen på den militära underrättelsetjänsten och att de kontrollorgan som nu finns är fullgoda. Vad gäller anslag till Centralförbundet Folk och försvar, herr Svartberg, är vi helt överens om värdet av försvarsupplysning. Det är bara det att vi inom utskottsmajoriteten i det här fallet har gått på vad Centralförbundet Folk och försvar självt önskar, under det att ni har yrkat att förbundet skall få mer pengar än det självt har begärt. Vårt förslag ligger ungefär 70 000 kr. lägre, men vi har sagt att om det behövs mer pengar så är vi också beredda att sätta till dem. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Studiesocialt stöd är ett av de medel samhället förfogar över för att påverka val av och genomförande av studier. En fortlöpande reformering av det studiesociala systemet framstår därför som en angelägen åtgärd. Ett viktigt krav just nu är ett avsevärt förstärkt studiestöd för elever i gymnasieskolan och då särskilt för elever med svag föräldraekonomi. Detta krav tas upp i en motion från den socialdemokratiska gruppen. Vi anser att de inkomst och behovsprövade tilläggen grundligt bör omkonstrueras så att de återfår sin avsedda uppgift att aktivt påverka rekryteringen till gymnasiala studier. Det är viktigt att man nu beaktar den situation som framför allt de ungdomar som inte längre bor hemma befinner sig i. Dessa ungdomar har ett särskilt behov av studiestöd. Vi beklagar att regeringen inte, i samband med att den gett studiestödsutredningen i uppdrag att med förtur lägga fram förslag om avveckling av äktamakeprövningen, bedömt det lika angeläget att snabbt åstadkomma förbättringar i studiestödet för elever i gymnasieskolan som kommer från familjer med svag ekonomi. Inom den socialdemokratiska gruppen har vi bedömt den här frågan som mycket viktig. I en annan reservation berörs vissa problem avseende återbetalning av studiemedel vilka har samband med de senaste årens snabba förändring av basbeloppet. För att förhindra att återbetalningen av småskulder sprids ut under alltför lång tid har bestämmelserna om återbetalning försetts med vissa undantagsregler. Dessa undantagsregler leder — med nuvarande höga basbelopp -— till utfall som, i synnerhet för korttidsstuderande, inte är önskvärda och som strider mot intentionerna med de återbetalningsregler som infördes 1974, nämligen att återbetalningarna inte skulle vara oskäligt betungande. Även centrala studiemedelsnämnden har uppmärksammat det här problemet. Vi föreslår i reservationen att regeringen till nästa års riksmöte skall återkomma med förslag i frågan. Detta krav avvisas dock helt av utskottsmajoriteten, vilket är märkligt. Detta är ett akut problem som måste lösas nu. Den socialdemokratiska regeringen föreslog till 1975 års riksdag en betydande satsning på studiefinansieringen för vuxna. Förslaget, som också godkändes av riksdagen, innebar att särskilda stödformer infördes. En fortsatt utbyggnad av insatserna inom vuxenutbildningen är enligt vår uppfattning mycket angelägen. Det gäller att möta behoven inom studie och utbildningsorganisationen i fråga om insatser för uppsökande Nr 88 | verksamhet samt studiestöd. Syftet måste vara att med utgångspunkt - Onsdagen den i erfarenheterna från arbetslivet anpassa studiestöden så att de grupper 16 mars 1977 som har kort utbildning och svåra arbetsförhållanden, exempelvisdemed — — — oregelbundna arbetstider, i större utsträckning skall få del av samhällets Anslag till studiesostöd till vuxenutbildningen. Mot bakgrund av erfarenheter av efterfrågan = Ciala åtgärder på de olika studiestöden som numera vunnits bör tiden vara mogen för en mera långsiktig planering av den fortsatta utbyggnaden av vuxenstudiestödet. Detta är inte minst viktigt för att nå den avsedda effekten med den nya högskolereformen. Stora grupper av nya studerande söker sig till högskolan. Skall de nya rekryteringsreglerna få en varaktig effekt kräver detta också studiesociala åtgärder. De särskilda vuxenstudiestöden spelar här en betydelsefull roll. Förslagen från SVUX och FÖVUX bör kunna ge vägledning för en sådan plan, som bör innefatta en bedömning av reformbehov och finansiering. Därvid bör man överväga såväl en höjning av avgiften som en utvidgning av dess underlag. Planen bör föreläggas nästa års riksmöte. Särskilt mot bakgrund av de ökade resurser som successivt kommer att kunna användas för vuxenstudiestöd är det angeläget att man gör upp en plan för utbyggnaden. Vi finner det helt logiskt att det nu sker en ytterligare precisering av utbyggnadstakten för stöden. Även detta krav avvisas av majoriteten, vilket är beklagligt. Det är farligt med den låt-gå-politik som borgerligheten därmed ger sig in på. Även när det gäller vuxenutbildningsavgiften har vi en reservation. Denna avgift betalas enbart på löntagarnas medel, medan egenföretagarna ej betalar någon avgift. Likväl föreslår nu den borgerliga regeringen att medel för uppsökande verksamhet, som helt finansieras med vuxenutbildningsavgiften, skall kunna utgå även till företagarorganisationer. Detta förslag vore logiskt endast om egenföretagarna hade att erlägga vuxenutbildningsavgift. Den av regeringen föreslagna ordningen innebär att löntagarnas medel kommer att förbrukas för företagarnas ändamål. Den borgerliga regeringen har vidare annonserat ett uppdrag till centrala studiestödsnämnden om möjligheterna att ge tim och dagstudiestöd till andra grupper än löntagarna. Samma brist på logik präglar detta förslag. Uppdraget bör därför även innefatta att lägga fram förslag om erforderlig finansiering, för egenföretagare via vuxenutbildningsavgift och för övriga via statsmedel. Regeringens budgetförslag innebär att man accepterat CSN:s förslag om utökning av antalet tim och dagstudiestöd. Däremot har man föreslagit endast en blygsam höjning av timstudiestödets belopp, från 20 till 22 kr. per timme. Som redovisas i CSN:s anslagsframställning kommer det föreslagna beloppet för timstudiestöd att ligga under 1976 års genomsnittliga timförtjänst. Erfarenheterna pekar på att man med den av regeringen föreslagna bidragsnivån inte får den avsedda rekryteringseffekten bland t.ex. skiftarbetare och andra anställda med oregelbundna arbetstider. 195 CSN har därför föreslagit en höjning av timstudiestödet till 30 kr. per timme, alltså i stort sett en anpassning till det genomsnittliga löneläget för de grupper som stödet i första hand.är avsett för. Starka skäl talar för en sådan åtgärd. Konsekvensen skulle emellertid då för nästa budgetår bli en mer begränsad utvidgning av antalet timstudiestöd. Vi förordar därför att man genomför anpassningen i två etapper. För 1977/78 bör timstudiestödet utgå med 26 kr. per timme. Vidare bör tim och dagstudiestöd kunna utgå även under tid för resa till och från studielokalen i de fall resan föranlett inkomstbortfall. Det finns skäl att också göra andra ändringar i regelsystemet, om stöden skall kunna stimulera till studier i den utsträckning som förutsatts vid stödens tillkomst. Sålunda bör tiotimmarsbegränsningen slopas. Erfarenheterna visar att stora grupper inte kan erhålla timstudiestöd på grund av den:s.k. tiotimmarsregeln. Det kan i en del fall bero på att arbetsgivaren förändrar arbetstiderna eller på att frånvaron på grund av sjukdom gör att den studerande inte kommer upp till tio timmar. Exempelvis kan en studerande ha planerat in att 13 timmar av studietiden skall ge rätt till timstudiestöd, men på grund av förhållanden som här angetts får han 9 timmar i förlorad arbetsförtjänst. Han förlorar därmed hela studiestödet till följd av tiotimmarsregeln. De nuvarande reglerna innebär att fackföreningarnas studieorganisatörer, uppsökare och cirkelledare försätts i en ohållbar situation när det gäller både information och administration men också i förhållande till studiecirkeldeltagarna. För många studerande innebär tiotimmarsgränsen en betydande ekonomisk förlust, och för fackföreningen medför den en onödig administrativ belastning. Med hänsyn till att timstudiestödet i första hand är avsett för anställda med skiftarbete och oregelbunden arbetstid och i övrigt besvärliga arbetsförhållanden är det angeläget att tiotimmarsgränsen slopas. Detta är också vad CSN föreslog i sin anslagsframställning. Förslaget grundade sig på skrivelser från flera vuxenutbildningsnämnder samt hemställan från LO om ändring av tiotimmarsgränsen. Den borgerliga regeringen har emellertid gått emot dessa förslag, och därmed har den också motsatt sig ett angeläget krav från LO. Liksom CSN anser vi det rimligt att en uppräkning sker även av timersättningen vid grundutbildning för vuxna. Det är angeläget att detta stöd följer utvecklingen beträffande vuxenstudiestödet. Timersättningen för vuxna bör därmed höjas till 20 kr. resp. 9 kr. per timme. Beträffande dagberäkning av särskilt vuxenstudiestöd har erfarenheterna redan visat att beräkningen i 15 resp. 30-dagarsperioder medför att vissa vuxenstuderande inte får täckning för hela sitt inkomstbortfall under studieperioden. Därför har CSN föreslagit en övergång till dagberäkning. Regeringen har i budgetpropositionen avvisat CSN:s förslag. Vi föreslår för vår del att studiestödslagen ändras så, att särskilt vuxenstudiestöd skall beräknas per dag och utgå för hela studietiden. Det är en rättvisefråga att samma utbildningsform skall berättiga till ett en Nr 88 hetligt studiestöd, oberoende av hur kurstiden läggs ut. Onsdagen den Beträffande den sista reservationen, om studerandehälsovården, har — 16 mars 1977 den borgerliga regeringen helt avvisat en höjning av statsbidraget, trots att socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för verksamheten, föreslagit — Anslag till studiesoen höjning till 19 kr. resp. 13 kr. per studerande. Nu har det här misstaget — cCiala åtgärder något rättats till i utskottet, men höjningen är inte tillräcklig. Eftersom de kostnader de studerande själva måste bära för sin hälso och sjukvård fortlöpande ökat, anser vi att bidraget bör räknas upp med belopp som i stort motsvarar löne och prisökningar för verksamheten. Detta är ett viktigt krav, om studerandehälsovården skall kunna fungera på ett riktigt sätt. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 1-8 av herr Aspling m.fl. vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Det statliga studiehjälpssystemet har sedan det initierades 1918 haft två uttalade mål: att underlätta tillträdet till studier för studerande från mindre bemedlade familjer och att allmänt förbättra de studerandes ekonomiska villkor. Det hystes också förhoppningar om att studiemedelssystemet skulle bryta den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen. Trots att allt fler människor, framför allt då unga människor, nu har formell rätt till ökad utbildning är den sociala snedrekryteringen till den högre och särskilt till den längre, sammanhållna utbildningen stor.

Man konstaterar: ”Olika studieinriktningar har olika social rekrytering. Den största förändringen av den sociala rekryteringen har skett vid de filosofiska fakulteterna, medan rekryteringen till många spärrade utbildningar har varit relativt oförändrad. Utbildning med stor andel av akädemiker och högre tjänstemannabarn är bl.a. medicinsk, odontologisk och teknisk utbildning samt civilekonomutbildning. Andelen arbetarbarn är högst vid socialhögskola och ämneslärarutbildning.” I viss utsträckning torde denna snedrekrytering bero dels på utslagningseffekterna i den grundläggande utbildningen, dels på att barn med akademiskt utbildade föräldrar i sin hemmiljö stimuleras till studier på annat sätt än arbetarbarn. Allt detta visar att den sociala snedrekryteringen fortfarande är kraftig och att målsättningen med det nuvarande studiemedelssystemet inte alls har uppfyllts. Dagens lånesystem innebär inte bara att den studerande drar på sig stora skulder. Under studietiden måste den studerande leva 197 på en standard långt under genomsnittet.

Det har vänsterpartiet kommunisterna många gånger tidigare anfört. Vi menar också att studielön bör införas för alla studerande över 16 år. Om studielön infördes, skulle förmodligen problemet med den sociala snedrekryteringen lösas och andelen arbetarbarn bland både de vuxenstuderande och ungdomsstuderande vid skolor och högskolor öka. Dagens lånesystem har andra gravt diskriminerande effekter. Den s.k. äktamakeprövningen, som regeringen i budgetpropositionen föreslår symboliskt mildrad, hindrar särskilt kvinnorna att påbörja studier. Vänsterpartiet kommunisterna menar att rätten att studera inte skall vara avhängig av makes eller makas benägenhet att ekonomiskt medverka till dessa studier. Därför måste äktamakeprövningen avskaffas, och det behöver man inte göra i etapper. En annan stor orättvisa i det nuvarande systemet är att barntilläggen är återbetalningspliktiga och behovsprövade. Den allmänna synen att staten skall ta ett växande ansvar för kostnaden för barnens uppehälle bör förstås också gälla här, och därför skall inte heller denna del vara ett lån. Barntilläggen bör utgå i form av icke återbetalningspliktiga studiemedel. Trots att, som jag sagt tidigare, de studerandes ekonomiska nivå är låg måste de genom obligatoriska avgifter själva betala merparten av sin hälsovård. Det är fel att en viss grupp, i detta fall de studerande, själv skall bekosta sin sociala service. Det är en uppgift för samhället som helhet och inte en uppgift för enskilda individer eller grupper. Vänsterpartiet kommunisterna menar att det skall finnas en företagshälsovård vid varje högskola och att den skall vara öppen för alla som är verksamma där. De krav som förts fram i motion 183 är inga nymodigheter för kammaren, men kraven är fortfarande livsviktiga för de studerande om man har ambitionen att ge alla ungdomar ekonomisk möjlighet att studera. Och dessa krav måste tillgodoses om man skall kunna komma till rätta med den sociala snedrekryteringen och om jämlikhet skall kunna uppnås mellan ungdomar från skilda sociala miljöer. Det är på sitt sätt fascinerande att studera socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18. Förra året var det socialdemokraterna, ofta med hjälp från moderaterna, som sade nej till förbättringar som föreslogs från vpk och i vissa fall också centern och folkpartiet. Jag tänker bl.a. på förslaget att vuxenstudiestödet skulle byggas ut enligt SVUX och FÖVUX förslag. Det kravet reste förra året vpk, centern och folkpartiet. Och det bromsades av socialdemokraterna. Nu reser socialdemokraterna det här kravet, och nu bromsas förslaget av centern och folkpartiet, som förra året tillsammans med vpk kämpade för det. Det är ofta liktydiga argument som framförs både i motionerna och i avslagen — det är bara det att rollerna är ombytta. Det man krävde förra året avslår man nu. De som får sitta emellan i det här ojusta spelet, som jag upplever det, är förstås de studerande, och det är beklagligt. Förra året var det socialdemokraterna som hänvisade till sittande utredningar, och nu är det de borgerliga partierna som undviker att ta ställning till bra förslag. För något år sedan kunde folkpartiet — jag hoppas att det finns någon folkpartist närvarande här i kammaren — förena sig med vpk i kravet på att bidragsdelen av studiemedlen skulle uppgå till de ursprungliga 25 procenten och att man skulle åstadkomma en värdesäkring av studiestödet. Även centern tyckte att bidragsdelen skulle höjas en bit upp —- jag tror det var till 18 26. Nu är vpk ensamt om att yrka på en 25 procentig bidragsdel och en indexreglering. Vilka skäl är det som har gjort att centern och folkpartiet i dag kan acceptera en bidragsdel på bara 14 926? Vilka förändringar har skett som gör att de kan backa så otroligt långt? I år plussar socialdemokraterna på med en krona här och en krona där för att åstadkomma marginella förbättringar, men inget parti förutom vpk kräver grundläggande och nödvändiga förbättringar inom studiefinansieringssystemet. För att bryta den sociala snedrekryteringen och för att garantera de studerande en rimlig standard måste de krav som vpk rest tillgodoses. Utskottet, nu med borgerlig majoritet, avstyrker vpk-kraven på bl.a. studielön, uppräkning av bidragsdelen till 25 96, avskaffande av äktamakeprövningen samt en höjning av studiemedlen till 160 96. Vi kräver också att vuxenstudiestödet skall utgå i sin helhet som bidrag. Detta nödvändiga krav avslås med hänvisning till att utredning pågår. Det var socialdemokraterna som förra året avslog vpk-kraven med i stort sett samma argument men ofta med hjälp av de borgerliga partierna, förstås. Nu är det de borgerliga partierna med i stort sett samma hänvisning som avslår kraven.

Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionerna 183 och 199.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse som utskottet i år kan konstatera en kraftig satsning på det studiesociala området. Regeringens förslag innebär en uppräkning med inte mindre än 413 miljoner.

Det är klara förbättringar som görs över hela området. Dessutom har studiestödsutredningen, som senare i år kommer med ett principiellt betänkande, bl.a. till uppgift att se över dessa frågor. Utskottet har därför inte nu ansett det möjligt att föreslå mer långtgående förbättringar som krävts bl.a. i motion 183 av herr Werner m.fl. Låt mig bara i det här sammanhanget göra det tillägget att utskottet har förståelse för de lättnader i bestämmelserna som krävs i motion 353 av fru Wohlin-Andersson. Men utskottet vill samtidigt understryka att det står kvar vid den tidigare redovisade uppfattningen, att sambandet mellan detta tillägg och det statliga bostadsbidraget till barnfamiljer bör finnas kvar. Om en ändring skall göras, bör den alltså göras på båda dessa tillägg och då rimligen först när det gäller bostadstillägget. I motion 250 av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet krävs att studiestödsutredningen skall föreslå förbättringar för gymnasieeleverna vid en sådan tidpunkt att proposition i frågan kan föreläggas riksdagen vid nästkommande riksmöte. Låt mig här påminna om att när riksdagen våren 1974 enhälligt beslöt att begära en utredning av de studiesociala frågorna dröjde det 16 månader innan det dåvarande socialdemokratiska statsrådet fann för gott att tillsätta den begärda utredningen. Det är alltså ett senkommet intresse som socialdemokraterna här visar för att få till stånd förbättringar för gymnasieeleverna. Men det är ändå glädjande att det nu har redovisats. Jag delar motionärernas uppfattning att en förstärkning av studiestödet för gymnasieeleverna tillhör studiestödsutredningens viktigaste uppgifter, och jag anser liksom de att man här måste göra en radikal förbättring för att kunna leva upp till tidigare beslut och löften. Från centerns sida har vi länge och ihärdigt hävdat att det, oavsett ekonomisk och social bakgrund och geografisk bostadsort, måste vara möjligt att få studera. Nu är det viktigt att studiestödsutredningen får fram sitt principiella betänkande, så att man sedan kan ta itu med det konkreta arbetet på olika delfrågor. Jag utgår ifrån att utredningen så snabbt som möjligt kommer att lägga fram sina konkreta förslag. Men, som sagt, om det socialdemokratiska intresset funnits på ett tidigare stadium hade utredningen sannolikt redan i dag kunnat presentera ett förslag. Regeringen beslöt den 3 februari 1977 att även ungdomar under 20 år, som senast den 31 december 1977 inom gymnasieskolan påbörjar kurs om högst 10 veckor, skall kunna få utbildningsbidrag. Det bidraget är i sig betydligt förmånligare för eleverna än det provisoriska bidrag som krävs i motion 464 av herr Palme m.fl. Socialdemokraterna i utskottet har också helt konsekvent lämnat det kravet i motionen och anslutit sig till regeringens förslag. Bidraget är i nuläget tidsbegränsat t.o.m. utgången av år 1977, men det finns all anledning att förutsätta att denna typ av korta kurser kommer att fortsätta inom gymnasieskolans ram. I vilka former det skall ske kommer emellertid regeringen att ta ställning till med ledning av de erfarenheter man får under den här perioden. I det sammanhanget kommer man naturligtvis även att ta ställning till de studiesociala villkorens utformning i fortsättningen. De områden som berörs i motionerna under avsnittet studiemedel ligger alla inom det avsnitt som behandlas av studiestödsutredningen. Utredningen kommer, som jag tidigare sagt, att presentera ett principiellt betänkande senare i år. Bl. a. många av de krav som tas upp i vpkmotionen är av den principiella räckvidden att de bör övervägas, och enligt utredningens direktiv övervägs, inom utredningen. Det finns i avvaktan på utredningens kommande betänkande ingen anledning att ta upp en sakdiskussion i de frågorna nu. Några yrkanden, t.ex. det i reservationen 2 angående en justering i återbetalningsreglerna, är av den arten att de ingår i den typ av prioriteringar som regeringen regelmässigt gör i samband med budgetarbetet. Socialdemokraterna vill nu göra en beställning inför nästa års budget. Majoriteten räknar med att regeringen överväger detta liksom andra angelägna krav från CSN och presenterar sin prioritering i nästa års budget. Någon skillnad det kommande budgetåret blir det inte för låntagarna —- vare sig riksdagen går på utskottets eller på reservanternas förslag. När det gäller studiestödet till grundutbildning för vuxna har departementschefen förordat att man skulle förstärka stödet genom att timersättning skulle kunna utgå för högst 28 timmar i veckan och, om särskilda skäl finns, för ett högre antal timmar än som motsvarar 40 veckors heltidsundervisning. Även annan vuxen hemarbetande skall ha rätt till den timersättningen. Kostnaderna för de av departementschefen föreslagna förbättringarna beräknas till 1,9 milj.kr. Utskottet har stannat för att det här är en riktig prioritering och att man inte har möjlighet att, såsom begärs i reservationen 3, göra någon ytterligare uppräkning i form av höjd timersättning. Vuxenstudiestödet hälsades när det infördes för några år sedan med stor tillfredsställelse av samtliga partier. Det var ett steg i rätt riktning, ett försök att i praktiken ge vuxna en möjlighet att studera. Det markerade en viljeinriktning att inte bara formellt öppna möjligheterna för vuxna att studera på högskolor och i studieförbundens regi, utan även ställa ekonomiska resurser till förfogande för att göra detta praktiskt möjligt. Till årets riksmöte finns ett antal motioner väckta om ändring i reglerna för tilldelning av studiestöd. Samtidigt måste man konstatera att vi hittills bara har en kort periods erfarenhet av hur vuxenstudiestödet har fungerat. Det finns alltså, enligt majoritetens uppfattning, anledning att avvakta ytterligare något innan man vidtar förändringar. Vissa regler hänger dessutom samman med de regler som f. n. gäller för studiemedel, och där bör man alltså avvakta studiestödsutredningens kommande förslag. Detta gäller bl.a. en övergång till dagberäkning vid tilldelning av vuxenstudiestöd. I propositionen föreslås vissa uppräkningar när det gäller timstudiestödet, inkomstbidraget och internatbidraget. Samtidigt har departementschefen meddelat att han avser föreslå regeringen att CSN får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna att ge tim och dagstudiestöd till andra grupper än löntagare och att han i samband därmed tänker förorda att CSN, mot bakgrund av hitttillsvarande erfarenheter, gör en översyn av reglerna för tim och dagstudiestöd. Den beställning som statsrådet avser göra är glädjande. Den nuvarande majoriteten har, ända sedan tim och dagstudiestöden infördes, krävt att även andra grupper än löntagare skall kunna få del av dem. Stöden är avsedda att ge människor med kort utbildning en möjlighet att studera och att utnyttja de möjligheter som i dag står till buds men som tidigare inte har funnits. I grupperna hemarbetande, lantbrukare, fiskare och småföretagare finns det många som har kort utbildning och behöver den här formen av studiestöd för att kunna utnyttja de erbjudanden som samhället i dag ger. Det är alltså med stor tillfredsställelse vi noterar den här beställningen. Utskottet förutsätter att regeringen lägger fram förslag om finansiering av stöden samtidigt som man presenterar en konstruktion för hur tim och dagstudiestöden skall kunna utgå till andra än löntagare. Det finns alltså ingen anledning att till CSN överlämna ett utredningskrav på hur finansieringen skall ske. Den avvägningen måste regeringen göra. I samma motion krävs en plan för utbyggnaden av vuxenstudiestödet. Låt mig i det sammanhanget erinra om, liksom fru Lantz gjorde tidigare, att från center och folkpartihåll har vi under två år krävt en plan för utbyggnaden. Hela tiden har vi fått beskedet från den socialdemokratiska sidan att det inte finns något behov av en plan. Regeringen kommer att föreslå en utbyggnad varje år, i budgetarbetet, har man sagt. Nyheten i år är att det faktiskt finns en plan, nämligen en plan för finansieringen av vuxenstudiestödet i fortsättningen. Departementschefen redogör i budgetpropositionen för hur han räknar med att under de kommande tre åren finansiera en utbyggnad av vuxenstudiestöden. I år finns alltså, Nr 88 för första gången, det som socialdemokraterna hittills har yrkat avslag Onsdagen den på, nämligen en plan för hur den här utbyggnaden av vuxenstudiestöden 16 mars 1977 skall finansieras de närmaste åren. Däremot finns, som vi ser det, inte någon anledning att nu binda sig för hur mycket av de här pengarna Anslag till studiesosom skall utnyttjas för de långa vuxenstudiestöden och hur mycket som = ciala åtgärder skall utnyttjas för tim och dagstudiestöd. Där finns det bl.a. anledning att avvakta erfarenheterna från den nya högskolan. När det gäller studerandehälsovården föreslår utskottet ett jämfört med departementschefens förslag med 170 000 kr. förhöjt anslag. Det gör vi med hänsyn till att den välbehövliga reformeringen av studerandehälsovården inte som man tidigare beräknat kunde ske i samband med högskolepropositionen utan kommer först under nästa budgetår. Utskottet har då funnit det rimligt att göra en uppräkning som motsvarar vad som skett tidigare år; detta för att inte kostnadsökningen för de studerandes organisationer skall bli alltför stor. Vi anser från utskottsmajoritetens sida att det är viktigt att ett förslag till ny organisation av studerandehälsovården kan läggas fram för riksdagen snarast möjligt och att man i det tar hänsyn till den kostnadsövervältring som har skett och gör en annorlunda bidragskonstruktion. De studerande skall självfallet ha samma service som andra medborgare i samhället. Låt mig, herr talman, avslutningsvis säga några ord om vissa sjukpenningfrågor vid vuxenstudier och arbetsmarknadsutbildning. De problem som tas upp i motionerna kommer att behandlas vid den översyn av bestämmelserna beträffande stödet vid sjukdom för deltagande i arbetsmarknadsutbildning som regeringen gett riksförsäkringsverket i uppdrag att genomföra. Verket kommer enligt uppgift att lägga fram vissa förslag redan under våren 1977. Utskottet anser därför att det nu inte finns skäl att vidta någon åtgärd med anledning av de här motionerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess helhet i betänkandet nr 18.

Herr talman! Fröken Rogestam vill ge sken av att det sker en rad förbättringar på det studiesociala området i år, men så är inte fallet. Jag förstår att det är en svår uppgift för fröken Rogestam att försvara regeringens proposition om studiesociala åtgärder. Den borgerliga utskottsmajoriteten har inte heller i något viktigare avseende förbättrat situationen för de studerande. Det är endast när det gäller studerandehälsovården som utskottsmajoriteten har tillstyrkt ett något högre bidrag än departementschefen, men det räcker inte för att man skall hålla nuvarande standard inom den verksamheten. Jag tror att fröken Rogestam är medveten om vad som stod i SFS tidning för en tid sedan: Sjuk och hälsovården för de högskolestuderande blir i budgetpropositionen föremål för en skandalös behandling. Nu har utskottsmajoriteten delvis rättat till det här. Det är naturligtvis 203 bra, men det är inte tillräckligt. Man skulle ha tagit ytterligare ett steg. I övrigt visar de borgerliga en negativ inställning till vissa andra frågor. Fröken Rogestam och utskottsmajoriteten säger fortfarande nej till en plan för utbyggnad av vuxenstudiestödet som vi föreslår. Vi menar att mycket talar för att man just nu gör en långsiktig planering av verksamheten. Det är riktigt att sådana här krav har avslagits tidigare år, men vuxenutbildningen har pågått under ett antal år och vi har nu fått erfarenheter att bygga på för den framtida verksamheten. Därför är det nu rätt tillfälle att upprätta en plan för vuxenutbildningen. Särskilt mot bakgrund av de ökade resurser som skall tillföras vuxenutbildningen finns det starka skäl för en bestämd inriktning'av denna utbildning. När det gäller vuxenutbildningsavgiften försvarar fröken Rogestam den ordningen att löntagarnas medel skall förbrukas för företagarnas ändamål. Det riktiga måste ju vara att även företagarna betalar till en reform som de begagnar sig av. I dag deltar man alltså på löntagarnas bekostnad. Detta visar ju på vilken sida fröken Rogestam står. Hon säger att regeringen skall bedöma den här frågan. Men det riktiga hade varit att CSN hade fått detta uppdrag, när man nu skall utreda själva studiestöden. Även när det gäller de övriga krav som vi har i reservationerna — om timstudiestödens belopp, tiotimmarsregelns upphävande, timersättning för vuxna, dagberäkningen av särskilt vuxenstudiestöd, återbetalningsbeloppen inom studiemedelssystemet — intar de borgerliga en avvisande hållning. Det är naturligtvis bra att utreda ibland, men det får inte innebära stagnation i reformerna. Uppstår det akuta problem — orättvisor som delvis har skapats av utvecklingen — måste man helt naturligt ingripa för att rätta till dessa misstag. Dessutom bör man höja de olika bidragen så att de följer en tidigare bestämd nivå. Det tycker jag är riktigt. Förstärkt studiestöd till elever i gymnasieskolan med svag föräldraekonomi tycker vi nog är minst lika angeläget som en avveckling av makeprövningen. Vi menar därför att båda frågorna borde utredas med förtur av utredningen. Jag ser t.o.m. en skillnad i de båda förslagen. Vårt förslag om studiestöd gäller elever med svag föräldraekonomi, medan avveckling av makeprövningen framför allt gynnar välbärgade personer. Jag tycker nog att stödet till eleverna i gymnasieskolan är något viktigare. Fru Lantz säger att vi plussar på en krona här och en krona där. Men jag menar att våra förslag är väl motiverade, och jag tycker nog att fru Lantz har läst litet slarvigt. Vi har följt CSN:s anslagsframställning, och jag tror att CSN har träffat ganska rätt i sina krav.
Herr talman! Fröken Rogestam säger att det har skett klara förbättringar av de studerandes ekonomiska situation. Om det har skett förbättringar, så är de ytterst marginella. Jag vill påstå att förbättringarna inte ens täcker de kostnadsfördyringar som de studerande har haft och som inträffat sedan förra året. Vidare säger fröken Rogestam att det inte finns någon anledning att ta upp till diskussion västerpartiet kommunisternas krav på bl.a. studielön därför att en utredning arbetar med denna fråga. Men riksdagen kan ju inte rimligen avhålla sig från att fatta nödvändiga beslut i syfte att uppfylla tidigare reformers intentioner. Det finns belagt i många utredningar att den sociala snedrekryteringen är oerhört stor. Vi vet att det bara är 10 96 av barnen från arbetarklassen som påbörjar studier vid universitet och högskolor, medan det är 80 96 av akademikerbarnen. Vill man komma till rätta med denna sociala snedrekrytering, så måste man också vidta åtgärder. Då får det, menar jag, inte sitta utredningar i vägen för detta. Det finns alltså all anledning att ta upp en sakdiskussion i t.ex. studielönsfrågan — om man vill förändra studiefinansieringen från att vara ett lånesystem till att vara ett lönesystem. Vad är det som gör att centern och folkpartiet nu kan acceptera att bidragsdelen ligger på 14 96, när man så sent som för något år sedan var med och slogs — i diskussioner i utskott och i reservationer — för en 25-procentig bidragsdel, som dessutom skulle värdesäkras? De förbättringar som vi kan läsa om i det här betänkandet motsvarar inte alls det krav som vi hade tillsammans för något år sedan. Är det riktigt att man som studerande skall leva på en sådan nivå att man klarar studier och familj på 2 500 kr. i månaden? Det är vad man får, om man räknar samman de olika stöd som finns. Sedan säger fröken Rogestam att det finns en plan för finansieringen av vuxenstudiestödet. Det är väl i och för sig bra att det finns en plan för finansieringen, men vårför kräver man inte i år det som man tillsammans med vpk krävde förra året, nämligen att antalet vuxenstudiestöd skall vara detsamma som föreslås i SVUX och FÖVUX? Det finns liksom ingen konsekvens i det här agerandet. Konsekvens finns inte heller hos herr Nilsson i Kristianstad, eftersom han i dag kräver det som han förra året var med och avslog. Herr Nilsson anklagar de borgerliga partierna för att de intar en avvisande hållning. Det är riktigt att de borgerliga partierna i mycket har en avvisande hållning, men herr Nilsson glömmer bort sig själv i den kritiken. Han glömmer bort att han själv avvisade samma krav förra året med samma motivering. Vad är det egentligen som föranleder socialdemokraterna att i år motionera om det som man tidigare avslagit? Jag tänker då närmast på planen för utbyggnad av vuxenstudiestödet.
Herr talman! Det är en kostnadsövervältring, säger herr Nilsson i Kristianstad, när det gäller studerandehälsovården. Det är riktigt — den har pågått i tio år, minst! Det hoppas jag skall kunna rättas till när ett förslag om reformering av studerandehälsovården föreläggs riksdagen under nästa budgetår. I år har vi gjort en uppräkning i utskottet som motsvarar kostnadsfördyringen; jag medger att den uppräkningen inte fanns Sedan tycker jag att herr Nilsson skall erkänna att det i propositionen finns en plan för finansieringen av vuxenstudiebidraget framöver och att det är ett steg längre än vad socialdemokraterna tidigare var beredda att gå. Det har i år gjorts en ordentlig satsning på tim och dagstudiestöden som gör att man nu är uppe i FÖVUX och SVUX planeringstal. Därför finns det, som jag ser det, anledning att göra en motsvarande statsning på det långa studiestödet nästa år. Sedan bör man mot bakgrund av de erfarenheter man fått bättre kunna avgöra inriktningen av den fortsatta utbyggnaden. När det gäller makeprövningen har hittills alla partier, såvitt jag vet, principiellt uttalat sig för att den prövningen skall slopas. Vad regeringen nu har föreslagit är en stegvis avveckling. Det var ett angreppssätt på den här problematiken som i varje fall förra året socialdemokrater och centerpartister var helt överens om. Är det någon som ändrat sig i år är det alltså inte centerpartisterna. De krav som vpk har fört fram i fråga om studiemedlen — det gäller studielön, successiv höjning av studiemedlen i förhållande till basbeloppet, höjning av bidragsdelen m.m. — ingår alltihop som delar i den utredning om det studiesociala stödet som en enig riksdag begärde 1974. Sedan tog det visserligen 16 månader innan det dåvarande statsrådet tillsatte den, men när vi nu befinner oss i en situation där den här utredningen bara om några månader skall lägga fram sitt förslag tycker jag att det är rimligt att man avvaktar det förslaget, innan riksdagen går in och gör några uttalanden i de här frågorna. Var finns logiken när det gäller att använda löntagarnas pengar till arbetsgivarorganisationer och andra än löntagare? frågade herr Nilsson. Den logiken finns i varje fall inte hos socialdemokraterna. Vi använder i årets budget 115 milj.kr. av löntagarnas pengar till andra åtgärder än direkta löntagaråtgärder, och den ordningen införde den socialdemokratiska regeringen. Men jag har inte i dagens anförande förordat — och det står heller inte någonting om det i utskottsmajoritetens betänkande —- att man skall använda de här pengarna till icke arbetstagare. Vad vi har sagt är att när regeringen lägger förslag om hur konstruktionen av tim och dagstudiestöd för dessa grupper skall se ut, bör man också tala om hur det skall finansieras.
Herr talman! Vi har inte heller ändrat oss när det gäller makeprövningen, men det finns andra lika angelägna frågor som man bör plocka fram, t.ex. studiestöd för elever i gymnasieskolan med svag föräldraekonomi. Vi menar att det är en lika viktig fråga för utredningen att behandla med förtur. Till fru Lantz vill jag säga att det är riktigt att vi tidigare har avslagit ett krav om en plan. Men situationen är ju ändå annorlunda i dag. Nu har vuxenutbildningsverksamheten pågått i ett antal år, och vi har nu fått erfarenheter av den. Vi tycker att det är riktigt att nu göra en ut Nr 88 värdering och fastlägga en planering för framtiden. Dessutom anvisas Onsdagen den det ökade resurser till vuxenutbildningen, och då är det viktigt att man 16 mars 1977 utifrån dessa ökade resurser lägger fast en bestämd inriktning av verk-= — samheten. Anslag till studieso ; ciala åtgärder Fru LANTZ : Herr talman! Jag vill fråga fröken Rogestam om vi är överens eller om vi inte är överens när det gäller frågan om de studerandes ekonomiska situation. Är den så bra att man kan nöja sig med en bidragsdel på 14 96? Jag skulle gärna vilja ha ett klart besked på den punkten. Det är nämligen där vi står nu. I dag är bidragsdelen 14 96. När den infördes var den 25 96. Den har alltså successivt minskat. I tidigare debatter har man från centerpartiet och folkpartiet klart deklarerat att det inte är bra som det är. Vänsterpartiet kommunisterna har som skäl för en höjning anfört den sociala snedrekryteringen och de ekonomiska hinder som föreligger för arbetarklassens barn att studera. Det verkar av den här debatten som om folkpartiet och centerpartiet vore nöjda med den situation vi har i dag. Jag tycker inte att det räcker med att hänvisa till. utredningen. Det är alldeles för ofta som utredningar stoppar förslag om åtgärder som är nödvändiga. Om man skall få någon ändring till stånd av den sociala snedrekryteringen måste vi dels totalt höja studiemedlen, dels höja bidragsdelen till 25 96 och värdesäkra den, dels genom successiva höjningar av bidragsdelen införa studielön. Det är bra att herr Nilsson i Kristianstad nu fått ett år till av erfarenhet på nacken och begriper att man måste bygga ut vuxenstudiestödet på det sätt som vänsterpartiet kommunisterna föreslog förra året.